Herr talman! Biståndet innebär uppoffring —så stod det redan i proposition 100 år 1962. Allan Hernelius säger att jag ironiserade över det moderata motionsförslaget om att skära ned biståndsbudgeten med 800 milj.kr. Jag ställde en del frågor, grundade på vissa funderingar som jag haft. Vi har ju haft möjlighet att studera inte bara motioner som rör bistånd till årets riksdag utan alla de andra moderata motioner som finns samlade i en blå bok. Jag kan hänvisa till det socialpolitiska området, exempelvis sjukvården, där det finns klara tendenser till att moderaterna vill att vi skall gå över till mer privat sjukvård — i stället för att satsa på den offentliga sektorn. På område efter område kan man alltså konstatera en klart konservativ profilering från moderata samlingspartiet. Nu tycker jag att moderaterna gör alla möjliga försök att förringa den föreslagna sänkningen med 800 milj.kr. Det skulle vara marginella nedskärningar — egentligen ingen nedskärning alls — om jag förstod Allan Hernelius rätt. Allan Hernelius säger att det inte någon gång har förekommit att moderaterna gått emot det totala anslaget. Det är säkert rätt. Jag har heller aldrig varit med om att moderata samlingspartiet eller på sin tid högern har varit pådrivande när det gäller det internationella solidaritetsarbetet. Sedan återkommer Allan Hernelius till sitt älsklingsämne Vietnam. Det var som att lyssna till Gamla skivbekanta när man hörde hans anförande. Det är ändå så att skogsindustriprojektet i Bai Bang har kommit i gång. Det finns ett pappersbruk som levererar papper för att tillgodose det stora behov som finnsilandet. Det fyller alltså en viktig funktion, och enligt vår uppfattning är det angeläget att vi fortsätter med hjälpen till Vietnam. När Allan Hernelius talar om biståndets storlek hänvisar han också till vårt ekonomiska läge. Ja, det skall alla veta, att det svenska ekonomiska läget är besvärligt. Han anför att de lånade pengarna går till bistånd. Men det är svårt för oss att veta vart de lånade pengarna går. Det kan lika gärna anföras att de går till försvar eller någon annan anslagspunkt. Allan Hernelius säger nu att det är sista gången han tar upp detta ämne, Vietnam, inför den svenska riksdagen. Jag beklagar att det är sista gången som Allan Hernelius står här och talar om bistånd. Jag har trots allt, i det samarbete vi har haft i utrikesutskottet, upplevt ett engagemang från Allan Hernelius sida — även om vi har olika uppfattning och olika värderingar avseende biståndspolitiken.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Gertrud Sigurdsen för hennes vänliga ord i slutet av anförandet. Jag vill kvittera med motsvarande blomsterbukett till henne. Det har varit ett nöje att samarbeta med henne som vice ordförande i detta utskott, och det samarbetet skall vi fortsätta ännu några veckor. De funderingar kring det totala biståndet som Gertrud Sigurdsen åberopade tycker jag är ganska onödiga. Gertrud Sigurdsen har ju möjlighet att gå till voteringsprotokollen och se hur vi hela tiden har varit ense med övriga partier beträffande det totala biståndet. Vi har inte varit pådrivande, säger fru Sigurdsen. Det har vi nog varit på en del områden. Vi ger en bild av vårt ekonomiska läge som hon sammankopplar med vad partiet säger i fråga om sjukhus och annat. Det är möjligt att det är en annan bild än den fru Sigurdsen får, men det är kanske en realistisk bild. Fru Sigurdsen, som själv är en av de ansvariga för Bai Bangprojektet, talar naturligtvis varmt för det — det förstår jag. Men jag ber henne observera att vi icke röstat mot Bai Bang någon gång när vi varit bundna av avtal. Även nu är vi, som framgår av motion, beredda att ta slutkostnaderna för verket. Men vi äricke beredda att höja anslaget som fru Sigurdsen vill. Vi är icke beredda att låta närmare en halv miljard gå till Vietnam nästa år. Fru Sigurdsen säger att man inte vet vart lånade pengar går. Det är riktigt. Olof Palme sade en gång i kammaren att de går till kaptenslöner — han sade inte ryttmästarlöner! Det kan ju vara en motivering. Men att det är till stor del lånade pengar som går till vårt bistånd måste vi ändå ha klart för oss — så stor del som de lånade pengarna är av vår budget totalt. Jag skall tillägga bara en sak: Jag tror inte vi får glömma realismen i vårt biståndsarbete. När vår malm inte längre säljs, när den internationella konjunkturen icke är gynnsam för Sverige, när vi i fråga om våra exportvaror på världsmarknaden —i stora länder — får konkurrenter med lägre kostnader, när vår kostnadsnivå blir för hög får vi i tid ta konsekvenserna av detta för att slippa ännu värre olyckor i framtiden.

Herr talman! Vi har från vpk:s sida haft anledning att kritisera den borgerliga biståndspolitiken ända sedan de borgerliga partierna fick möjlighet att i regeringsställning genomföra sina önskningar. Resultatet av sex års borgerligt regerande visar i biståndspolitiken, som på andra områden, i eftergifter för kommersiella krafter, följsamhet med övriga västländer, särskilt USA, när det gäller bedömning av skilda länder och ett övergivande av sammanhållna program till förmån för projektet o. d. Det har ändrat den profil på biståndsområdet som Sverige haft och som en gång fastslogs i bl.a. den biståndspolitiska utredningen. Men det finns krafter och intressen som inte är till freds ens med denna markanta förändring. Från företrädare för den svenska storfinansen och dess organ SAF har åtskilliga gånger uttalats att det svenska biståndet borde ges helt och hållet med villkor, dvs. vara bundet till upphandling i Sverige eller knytas till svenska företags verksamheter och aktiviteter i berörda länder. Om detta genomfördes vore det inte lönt att längre tala om svensk biståndspolitik. Detta vore då bara en mindre del av industrioch handelspolitiken. Det är självklart att det finns ett parti i den svenska riksdagen som helhjärtat sluter upp bakom sådana önskemål. Jag tänker naturligtvis på moderata samlingspartiet. Moderaterna har alltid varit emot det sätt på vilket den svenska biståndspolitiken utformats, med dess inriktning mot länder som verkligen försöker göra någonting för sina medborgare. Det innebär med nödvändighet ingripanden mot de grupper i dessa länder som står de svenska moderaterna nära. Men det är omöjligt att åstadkomma en utveckling om inte överklassens makt kan brytas. Om inte stora jordägare, industriföretag och andra tvingas att lämna ifrån sig åtminstone delar av sin makt och sitt inflytande, blir det heller ingen utveckling. Det har vi under årens lopp sett åtskilliga exempel på. Men det gillas inte av våra svenska högermänniskor. Därför kräver moderaterna nedskärningar av det svenska biståndet. De kräver större bindning till svenska industriintressen. De kräver med sömngångaraktig säkerhet att biståndet till länder som försöker genomföra omfördelningar till de sämst ställda skall skäras ned. Allan Hernelius anförande var som vanligt en attack mot just länder som försöker att i sitt inrikespolitiska arbete åstadkomma omfördelningar, förbättra för folkets breda massor. Det vill inte de svenska moderaterna ställa upp på. Regeringspartierna har inte heller haft vilja nog att motstå trycket från de yttersta högerkrafterna. Centerns position är minst sagt vacklande, och jag instämmer i Gertrud Sigurdsens påpekande om fjolårets flummiga propåer från centern, som verkligen var någonting ovanligt och anmärkningsvärt i den svenska biståndsdebatten. Det är svårt att förstå hur man på centerhåll tänker sig att den biståndspolitiken skall genomföras. Har man tänkt sig in i vilka konsekvenser den kommer att få? Folkpartiet, som under sin tid i opposition gjorde ett stort nummer av att visa upp en progressiv profil i u-landsfrågorna, har också fått rätta in sig i ledet. Det tycks ha skett utan någon större svårighet. När svenska industriintressen talar, då tiger folkpartiet. Då ställer man upp på kopplingar av det svenska biståndet till svenska storföretags verksamheter och vinstintressen. Kotmaleprojektet på Sri Lanka är ett talande exempel. Medan biståndet allmänt sett får vidkännas inskränkningar och vissa andra länder direkta nedskärningar, beviljas Sri Lanka en kraftig ökning. Det är inte en stat som har gjort sig känd för någon särskilt progressiv och rättvis inrikespolitik. Skogsskövling och frizoner, genomförda och utnyttjade av stora multinationella bolag, är mera utmärkande för landet. Men nu råkar Skånska Cement i samarbete med andra företag vara intressenter i ett kraftverksbygge i Sri Lanka. Då visar det sig vara opportunt att kraftigt räkna upp anslagen till bistånd för just det landet. Kotmaleprojektet är en sorglig affär som visar hur det går när privata intressen tillåts påverka biståndsverksamheten. Vi får möjlighet att återkomma till Kotmale och de hädelser som ligger bakom det projektet. Det behövs enligt mitt partis mening en översyn och en förnyad prövning av hur den svenska biståndspolitiken skall utformas och genomföras. Många” och stora förändringar både i Sverige och i mottagarländerna har skett sedan den senaste biståndsutredningen arbetade och lade fram sina förslag. Därför är förnyade undersökningar och nya slutsatser nödvändiga. Utskottet har inte heller denna gång ansett detta vara nödvändigt. Samtidigt erkänner utskottet självt att den flora av nya biståndsformer som har uppstått kräver en översyn av både principer och organisation. Det ger en ny och ökad aktualitet åt vpk:s krav, och ju förr en sådan översyn kommer till stånd dess bättre är det både för Sverige och för mottagarna av svenskt bistånd. Vpk anser att det svenska biståndet skall lämnas obundet. Det finns i regeringens proposition intressanta uppgifter som visar att återflödet av obundet bistånd är mycket högt. Det är ett tungt vägande skäl till att avbinda än större delar. De som bara räknar i strikt ekonomiska termer och inte tar hänsyn till de fördelar som ligger i att Sverige intar en annan och generösare attityd i biståndsfrågor än andra länder gör här stora misstag. Också fördelningen mellan multilateralt och bilateralt bistånd är av intresse i dessa sammanhang. De medel som Sverige pumpar in i det stora internationella biståndsmaskineriet äts till stor del upp av själva apparaten och försvinner. Återflödet till Sverige blir av naturliga skäl också åtskilligt lägre än vid direkta kontakter från land till land. Möjligheterna för Sverige att påverka användningen av anslagen i det internationella biståndsarbetet när de en gång hamnat där blir också minimala. Vpk:s krav på en minskning av det multilaterala biståndet till förmån för bilaterala insatser är därför mer aktuellt än någonsin. Sverige bör inte frånhända sig rätten att kanalisera sitt bistånd till de stater och områden som från svensk synpunkt framstår som angelägna och viktiga. I det sammanhanget är den svenska anslutningen till olika organisationer inom Världsbanksgruppen ett lärorikt och talande exempel. Världsbanken hari en mängd sammanhang använts för rent politiska syften, framför allt för att tillgodose USA:s intressen. Sverige har inte trots en relativt hög kapitalinsats på något sätt kunnat hindra sådana aktioner och kommer inte att kunna göra det i fortsättningen heller. Nu vill regeringen med stöd av moderaterna nyteckna kapital i Internationella finansieringsbolaget. Vad är då det för en organisation? Jo, det är ett låneinstitut för privata företag i u-länderna, således en helt kommersiell organisation. Vad har svenska biståndspengar med sådan verksamhet att göra? Om nu de borgerliga i Sverige vill stödja den verksamheten bör det ske med andra medel och inte med biståndspengar. Vpk säger nej till kapitalpåfyllnad till IFC. Sverige bör också snarast avveckla sitt engagemang i Världsbanksgruppen i övrigt och därför inleda en nedtrappning enligt vpk-gruppens förslag. En nyhet för året är kapitaltillskott till Afrikanska utvecklingsfonden. De skäl som redovisas för att minska bidraget till multilaterala insatser gäller också här, och det anser vi är ett tillräckligt motiv för att Sverige inte skall gå med i ADF. Jag övergår nu, herr talman, till att beröra vissa av de bilaterala åtagandena och vissa länder i vilka Sverige har ett biståndsengagemang. Frågan om biståndsinsatserna i Latinamerika kommer senare i debatten att tas upp av Eva Hjelmström, och Bertil Måbrink berör så småningom problemen i Sydostasien. Jag börjar med staterna i Afrika, där vpk i en del fall har begärt ökade insatser, framför allt till vissa av de utsatta staterna nere i södra Afrika och frontstaterna. Vi anser att Angola bör få ett större svenskt bistånd än vad som har föreslagits i propositionen och även av utskottet. Vi vill därför höja biståndet till Angola till 115 milj.kr. för nästa budgetår. Angola har varit oerhört utsatt för angrepp från Sydafrika via Namibia. Det har bitvis pågått och pågår ännu regelrätta krig i södra Angola. Sydafrika ockuperar Namibia, landet omedelbart söder om Angola. Man använder detta område för attacker direkt in på angolanskt territorium. Det rör sig om flygattacker, direkta arméanfall och andra krigshandlingar. Samtidigt bedriver man naturligtvis all slags krigföring mot befrielserörelsen SWAPO i Namibia. Det är därför av vikt att Angola får ett ökat stöd, och vi har ansett att en uppräkning till 115 milj.kr. kan vara lämplig. Vi hari en särskild motion också tagit upp biståndet till Etiopien. Etiopien, som förr hette Abessinien, är ett land med vilket Sverige har haft nära förbindelser sedan mycket lång tid tillbaka. Det är också ett land som efter 1974, när det gamla kejsardömet störtades, verkligen har genomfört en progressiv utveckling som kommit de stora folklagren till godo. Det märkliga har nu inträffat att Sverige, i stället för att stödja denna utveckling, under 1970-talet frös biståndet på den dåvarande nivån, trots att det redan från början fanns tydliga indikationer på och rapporter, bl.a. från SIDA och andra biståndsorgan, om att det var först efter omvälvningen och kejsarmaktens störtande som det svenska biståndet verkligen började komma ut och ge effekt. Vi förde i många år en svensk biståndspolitik, det s.k. CADU-ARDU-projektet, i Etiopien. Det körde fast på grund av myndigheternas ovilja före 1974. Därefter, och under hela återstoden av 1970-talet, har dessa program på den etiopiska landsbygden verkligen lyckats, och man har kommit framåt på ett sätt som det inte fanns tillstymmelse till före 1974. Det är därför viktigt att på nytt uppta förhandlingar och bättre kontakter med Etiopien samt se till att landet får ett ökat bistånd. Vi föreslår att Etiopien får ett bistånd på 100 milj.kr. för nästa år. Vi anser att den nya staten Zimbabwe bör få en ökning av sitt bistånd till 130 000 kr. Vi kommer i detta sammanhang självklart också att stödja det socialdemokratiska förslaget om en höjning av biståndet till Mogambique. Det har förekommit många omskrivningar och även reella förändringar av de borgerliga regeringarnas biståndsprogram. Förut hade vi en anslagspost som hette Stöd till befrielserörelser i södra Afrika. Den rubriken har man nu ändrat och talar i stället om Humanitärt bistånd. Jag vet inte vad som ligger bakom denna omskrivning. Men jag fruktar att det är en medveten omskrivning, som innebär att man inte vill öppet ställa upp och stödja befrielserörelserna SWAPO i Namibia, ANC i Sydafrika eller den flerrasiga fackföreningsrörelsen SACTU, också den i Sydafrika. Det är litet lättare att bunta ihop vad man vill göra under rubriken Humanitärt bistånd. Då finns inte prejudikatet att biståndet skall gå till stöd åt befrielserörelser. Vi föreslår i alla fall en kraftig höjning av anslaget under den nya rubriken. Vi hävdar därtill att det huvudsakligen skall kanaliseras via de befrielserörelser som kämpar mot förtrycket i södra Afrika, dvs. ANC, SWAPO och SACTU. Vi föreslår även sänkningar av biståndet till ett antal länder som nu får svenskt bistånd. Det har vi gjort mot den bakgrund som jag tidigare har redovisat, nämligen att vårt land i de länder där biståndet inte kommer ut, t.ex. Bangladesh, inte skall pumpa in några svenska biståndspengar. Pengarna stannar på vägen och kommer inte ut till de människor som bäst behöver dem. Det vet vi. Vi har rapporter om dessa förhållanden. Detsamma gäller övriga länder, där vi har krävt minskning av biståndet, t.ex. Indien, Kenya och Pakistan. De uppfyller inte fordringarna för att få ta emot och utnyttja svenskt bistånd. Därför bör biståndet sänkas. Vi har även krävt att biståndet till de små staterna i Afrika, Lesotho och Swaziland, skall Nr 138 minskas. SEA ANGE a å Onsdagen den Ett annat land som är väl värt att stödja är det lilla arabiska landet 5 maj 1982 Demokratiska folkrepubliken Yemen. Det är ett av jordens fattigaste länder. J Det har ett mycket ogästvänligt kimatods besvärliga geografiska förhållan Täternanionellt den att verka i. Vi hade i går här i kammaren en frågedebatt om 5 . 5: / å utvecklingssamarkatastrofbiståndet till Demokkratiska folkrepubliken Yemen — eller Sydyehelemn men som det också kallas — som på nytt har blivit utsatt för naturkatastrofer av mycket stor omfattning. Vpk har under en lång följd av år föreslagit att Deomkratiska folkrepubliken Yemen skall tas upp såsom programland för Sverige och att man skall söka nya och bättre kontakter än dem som gäller f.n. Rapporterna från Rädda barnens arbete där nere, som har pågått i många år, visar att också i detta lilla land de pengar som satsas verkligen kommer befolkningen till godo. Pengarna kommer till rätt plats till skillnad från förhållandena i många andra länder, vilket har nämnts tidigare. Vi vill därför ännu en gång ta upp Demokratiska folkrepubliken Yemen och dess problem och begära större och bättre biståndsinsatser än tidigare från svensk sida. När det gäller katastrofbiståndet har vi under ett par års tid starkt kritiserat att denna post utnyttjas som någon allmän reserv, varur man kan plocka litet hur som helst till olika saker. Det mest upprörande enligt vår mening är att statskrediterna till Turkiet, som nu har haft en militärjunta vid makten under lång tid, fortfarande kvarstår och inte har dragits in. Det är gott och väl—som det sägs i utskottets skrivning och som även har sagts tidigare i andra debatter här i kammaren — att den svenska regeringen inte har för avsikt att nu utbetala denna post över katastrofbiståndet. Men om man inte avser att betala ut den utan anser att man inte skall stödja juntan i Turkiet med några krediter, finns det enligt vår mening inte heller någon anledning att låta 20 milj.kr. stå kvar under posten Katastrofbistånd i biståndsbudgeten. Vi anser att den skall strykas och att katastrofbiståndet kan användas på ett bättre sätt än i de sammanhangen. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till vpk:s motioner 725, 936 och 1251.

Herr talman! Ja, Sture Korpås, jag lyssnade mycket intensivt till anförandet. Sture Korpås började med att säga att Sverige i dag inte bara har en biståndspolitik utan flera. Han hänvisade då till moderaternas speciella ställning nu, men sade också att socialdemokraterna avviker. Socialdemokraterna tycker att det är viktigare att stödja en regering, sade han. Men allt bistånd måste väl göras upp i samråd med mottagarlandets regering. Det var en häpnadsväckande bekännelse som Sture Korpås här gjorde, när han sade att han egentligen inte trodde på den biståndspolitiska utredning som han var med i och att centern vill ha en annan biståndspolitik. Efter Sture Korpås anförande fick vi klart för oss att det inte bara finns en eller två, utan kanske tre biståndspolitiska uppfattningar. Sture Korpås har nämligen bidragit med ytterligare en biståndspolitisk linje. Sture Korpås hänvisade till den svenska opinionens tveksamhet. Vi måste återigen få opinionen att stödja den svenska biståndspolitiken, sade han. Ett sätt att mäta opinionen är de opinionsundersökningar som görs av SIDA. De tyder inte på något minskat stöd för biståndet. Jag möter inte heller något minskat stöd när jag är ute och talar i dessa frågor. Det går inte att fortsätta så här, säger Sture Korpås. Då tycker jag att svenska riksdagen skall kräva att centern verkligen talar om vilken inriktning man vill ha. Sture Korpås räknar upp områden där vi skall hjälpa till, där vi har de bästa resurserna, och det kan vi alla instämma i. Det är den inriktning som den svenska biståndspolitiken har. Sture Korpås! Jag har inte blivit klokare efter detta inlägg om vad centern egentligen vill när det gäller en annan inriktning av den svenska biståndspolitiken — snarare är jag mer förvirrad än tidigare.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till Sture Korpås att det inte går att lyfta ut en fråga som biståndspolitiken — lika litet som alla andra frågor — och ställa den utanför politiska bedömningar och värderingar. Det är klart att vi kan vara överens om att det är katastrofer på gång i alla möjliga hänseenden, t.ex. ökenutbredningen, bristen på vatten i bl.a. torrbältena norr och söder om de tropiska områdena. Men det är ju ingenting som man kan ingripa mot utan politiska åtgärder. Om det inte i de länder som är utsatta för dessa problem finns en politisk vilja hos de ledande och styrande att ta itu med problemen på ett politiskt sätt, som gör att de stora folkgrupperna får det bättre och att de insatser som görs verkligen stöder folkgrupperna, blir det ingen utveckling. Vi har så många exempel, ända sedan 1950-talet, just när det gäller utvecklingsmekanismerna — eller underutvecklingens utveckling, för att använda ett välkänt uttryck för förhållandena. Bistånd är politik, Sture Korpås, precis som allt annat. Jag kan ta exemplet Etiopien igen. Varför blev inte den stora satsningen med svenska biståndspengar på CADU-projektet i Etiopien på 1960-talet en framgång? Det var ett mycket ambitiöst projekt. Man satsade oerhört mycket, man försökte starta kooperativ m.m. Det lyckades inte, utan det visade sig så småningom att det var ett fåtal av dem som hade pengar och jord i området som drog fördelarna av projektet. Den stora massan av arrendatorer, småbönder och alla andra blev i många fall t.o.m. bortdrivna från sin jord. Det var först efter det att det feodala systemet i Etiopien hade störtats som CADU-projektet och andra liknande projekt kunde genomföras. Det hjälper alltså inte att tala om världens elände, naturkatastrofer m.m., därför att utvecklingen beror inte bara på sådant utan naturligtvis på den politik som förs i olika stater. Och där har vi olika värderingar. Vill man inte ingripa mot stora jordägare och stora företag, som utnyttjar minderårig arbetskraft osv., blir det ingen utveckling. Det är så enkelt. Därför är jag ledsen att jag måste framhålla att centerns snack i denna fråga är flummigt. Det är ingen precision. Det går bra att tala vackert om hur dåligt det är, men man måste också ha den politiska viljan att ta itu med problemen.
Herr talman! Sture Korpås sade många kloka saker, som väl tål att tänka på, både inom och utanför regeringen. Men han sade också en del om moderaterna som jag måste reagera mot. Enligt hans mening skulle Sveriges utrikespolitiska trovärdighet ha förminskats av det faktum att moderaterna framför sin särmening i kammaren och inte nöjer sig med att låta den stanna inom utskottets väggar. Han sade vidare att det minskar respekten för vår hållning över huvud taget i utrikespolitiska frågor. Jag förstår inte hur han kan dra sådana slutsatser. Jag försäkrar herr Korpås att vår utrikespolitiska trovärdighet icke skadas, icke rubbas, icke oroas av det faktum att vi drar vår meningsskiljaktighet i fråga om anslagsbeloppen till kammaren och inte låter den stanna inom utskottet.

Herr talman! Jag hade möjlighet att ganska nära följa just CADU projektet i början av 1970-talet. Slutsatsen av den analys som då gjordes var att det inte gick särskilt bra på grund av det motstånd man mötte från de feodala system som fanns i Etiopien vid den tiden. Det var först efter det att den feodala makten hade brutits som CADU-ARDU-projektet utvecklades till vad det är, och att det sedan dess har varit framgångsrikt håller jag gärna med om. Detta är ett exempel som har just med dessa värderingar att göra som det gäller att komma fram till. Man måste bryta jordägarnas makt, och det är ett stort problem för många u-länder. Sedan kan jag hålla med Sture Korpås om att vi inte bör stödja framgrävande av guld och sådana saker. Men vi måste framför allt se till att de biståndspengar som vi anser oss ha råd att lägga ut ges till länder som har en sammanhållen syn på utvecklingsproblemen, att biståndet skall komma till nytta för de breda folklagren osv., och inte tänka oss att pytsa ut litet här och litet där, t.ex. på brunnar i det ena eller andra landet. Om det inte finns ett politiskt system i staten i fråga som ser till att biståndet kommer ut till de behövande, blir det de härskande, de redan välbesuttna grupperna, som drar fördel av det. Så enkelt är det.

Herr talman! Fru Hörlén sökte karakterisera vårt förslag som halsbrytande. Jag vet inte vad det är som skulle vara halsbrytande i det förslaget. Jag upprepar ännu en gång huvudpunkterna. Vi vill inte vara med på regeringens förslag om en höjning med 500 milj.kr. Vi vill att resterande 300 milj.kr. skall kunna komma till stånd genom tillfälligt ianspråktagande av vissa reservationer, som uppgår till nära nog miljarden för det bilaterala biståndet och till 95 milj.kr. för det multilaterala, som Linnea Hörlén påpekade. Är detta halsbrytande? Det rör sig alltså om en skillnad på 300 milj.kr. i förhållande till det nuvarande, och detta täcks genom att man tillgriper tidigare reservationer. Vi delar den meningen att man inte skall göra så normalt, men vi tror också att reservationsanslaget har sådan flexibilitet i SIDA:s budget att det finns möjlighet att göra detta ianspråktagande utan att man eftersätter några verkliga biståndsintressen. Ser vi på förhållandet under tidigare budgetår finner vi att det innebär — vilket jag upprepar — en höjning med 200 milj.kr. Är det så halsbrytande? Är det att ifrågasätta vår biståndsvilja? Det vore tacknämligt om man i stället för att tala om att vi inte kommer upp till enprocentsmålet sade ut hur många tiondels procent det kan gälla. Jag har en tabell framför mig som visar — det är fråga om reservation nr 4 — bistånd i procent av BNP för åtskilliga länder. Jag rekommenderar detta till läsning. Det står på s. 93 i utskottsbetänkandet. Sverige leder med 0,94 90 i bistånd. 1,014 är annars det vedertagna procenttalet, men detta gäller utbetalda medel. Holland kommer därefter med 0,93 76, Norge med 0,93, Danmark med 0,75, Frankrike med 0,59, Belgien med 0,58, Storbritannien med 0,52, Australien med 0,52, Kanada med 0,46, Västtyskland med 0,44, Nya Zeeland med 0,30, Japan med 0,26, Schweiz med 0,21, Finland med 0,21, USA med 0,20, Österrike med 0,19 och Italien med 0,08. Om vi skulle pruta vårt bistånd med någon tiondels procent, räkna då ut hur mycket detta gör och använd den siffran i stället för att tala om att vi vill angripa enprocentsmålet och att vi skiljer oss åt i den här frågan!

Herr talman! Linnea Hörlén talade också om Vietnambiståndet, som alltså skärs ned enligt regeringens förslag med 20 milj.kr. 20 milj.kr. när det till Vietnams förfogande nästa år står en halv miljard kronor! Det är verkligen att spotta i havet. 20 miljoner på detta stora anslag! Är det folkpartiets linje? Råder det enighet om detta inom folkpartiet?

Herr talman! Den svenska biståndspolitiken är en naturlig konsekvens av vår vilja att skapa frihet och rättvisa för människorna i vårt eget land. Långsiktigheten i vår u-landspolitik och omfattningen av det svenska biståndet har väckt stor internationell uppmärksamhet och respekt. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att bred enighet fortfarande råder mellan riksdagspartierna om biståndets mål och grundprinciper. En sådan fortsatt sammanhållning kring dessa mål och principer är — det är jag övertygad om — en förutsättning för att vår biståndsvilja skall stå sig också i framtiden. Jag har inte heller anledning tolka de många reservationerna till utrikesutskottets betänkande eller den debatt som har förts här i dag som ett uttryck för grundläggande åsiktsskillnader eller oenighet. I stor utsträckning handlar det om åsiktsnyanser i delvis tekniska frågor. Olika partier betonar vissa aspekter och problem mer än vad andra gör. Jag tvingas dock, herr talman, göra ett viktigt undantag. Det gäller målet att avsätta 1 70 av vår bruttonationalinkomst till bistånd. Moderaterna föreslår, som har framgått av debatten, i praktiken att Sverige skall frångå enprocentsmålet, även om de, som också har framgått av Nr 138 debatten, gör det bästa för att dölja detta. Onsdagen den Jag tycker att detta är djupt beklagligt. 5 maj 1982 Moderaterna finner det, som de skriver i sin utskottsreservation, anmärkningsvärt att regeringen inte sparat också på biståndet. Jag menar att — Internationellt det hade varit mycket anmärkningsvärt om vi gjort det. Jag kan inte heller utvecklingssamardela den oro som Allan Hernelius å moderaternas vägnar ger uttryck för över bete m.m. det faktum att Sverige ligger i topp på den internationella rankinglistan över länder som ger bistånd. Tvärtom tycker jag att det är något som vi i Sverige skall vara stolta över. Skulle det rika Sverige inte ha råd att avstå en enda procent av sina samlade resurser till människor som annars riskerar att svälta ihjäl? Det är en mycket liten uppoffring som krävs av oss. Vi har råd och skyldighet att ta det ansvaret. Egentligen, herr talman, borde vi göra mycket mer. Det är i år precis 20 år sedan riksdagen för första gången antog mer omfattande riktlinjer för det svenska biståndssamarbetet med u-länderna. Biståndet skulle, stod det i propositionen nr 100 det året, vara långsiktigt och omfatta länder vars sociala och ekonomiska politik var inriktad på att förbättra levnadsvillkoren för de många människorna. Så småningom anslöt sig Sverige också till FN:s biståndsmål, som innebar att industriländerna när målet var uppnått, årligen skulle utbetala bistånd som motsvarade 0,7 26 av deras bruttonationalinkomster. Genom riksdagens bifall till regeringens budgetproposition 1977 kunde detta mål för första gången förverkligas för Sveriges del. Det målet har sedan dess legat fast. Under den här tiden har de svenska biståndsinsatserna omfattat sammanlagt ca 45 miljarder kronor. Pengarna har främst använts till hälsovård, utbildning, forskning, industrialisering, elektrifiering — inte minst av landsbygden —, kommunikationer och jordbruksutveckling. I jämförelse med andra länder har en förhållandevis stor andel, ca 35 9, kanaliserats via FN:s olika biståndsorgan. I övrigt har biståndet haft formen av projekt som administrerats gemensamt mellan SIDA och mottagarlandets myndigheter. Över hälften av vårt omfattande katastrofbistånd har använts för att hjälpa u-länder som drabbats av akuta hungerkatastrofer. Redan vid mitten av 1960-talet började Sverige lämna humanitärt stöd till befrielserörelser i Afrika. Sedan dess har 400 milj.kr. utbetalats som direkt bistånd till befrielserörelser. Jag vill i det sammanhanget till Oswald Söderqvist säga att det inte innebär någon som helst ny inriktning av denna verksamhet när vi rubricerat anslaget som ”humanitärt bistånd” i stället för att använda den tidigare lydelsen. Det finns ingen som helst grund — och det tror jag att Oswald Söderqvist också innerst inne känner till — för att befara att regeringen skulle svikta i sitt ansvarstagande när det gäller stöd till de organisationer som Oswald Söderqvist nämnde: ANC, som arbetar mot apartheidsystemet i Sydafrika, och SWAPO, som arbetar för ett fritt Namibia. 3 En med åren växande andel av de statliga biståndsmedlen har getts som bidrag till enskilda organisationers biståndsprogram. Nästa budgetår föreslås 190 milj.kr. gå till den formen av bistånd. Nära hälften av bidragen till enskilda organisationer har under de gångna åren gått till missionens arbete. Jag tror, herr talman, att det är riktigt att säga att missionens folk var biståndsarbetets pionjärer. I dag är kyrkornas och de ideella rörelsernas insatser ett viktigt tillskott till det statliga utvecklingssamarbetet. Frivilliginsatserna, som ofta når människorna i u-länderna på ett mera direkt sätt än SIDA:s projekt, betyder också väldigt mycket för biståndssamarbetets förnyelse. Ett stort värde ligger också i det personliga engagemang som bär upp frivilliginsatserna. Detta engagemang är, som jag ser det, av oskattbar betydelse för den svenska biståndsviljan, och därmed också för möjligheterna att fortsätta en generös statlig svensk biståndspolitik. Den internationella solidariteten har varit grunden för våra biståndsinsatser. Vi ger bistånd som uttryck för medkänsla med människor som har det svårt och i en förhoppning om att kunna bidra till en rättvisare värld. Detta måste förbli huvudmotivet för vår u-landspolitik, även om vi kan konstatera att utveckling i de fattiga länderna också är till nytta för oss — ekonomiskt genom att vi får en växande världsmarknad, politiskt genom att minskande klyftor mellan fattiga och rika bidrar till en tryggare värld för alla. På sina håll vill man ofta nedvärdera u-ländernas behov av bistånd och i stället prisa deras behov av handel och privata investeringar. Sanningen, herr talman, är att u-länderna både behöver förmånligare villkor för sin handel, privata investeringar och bistånd. För de fattigaste länderna kommer biståndet under lång tid att förbli den viktigaste utvecklingsinsats omvärlden kan göra. Detta gäller i hög grad för de länder med tillsammans ca en miljard människor som utgör jordens fattigbälte, däribland de s.k. Sahelländerna söder om Saharaöknen i Afrika. I Världsbankens senaste rapport konstaterar man att industriländerna behöver fördubbla sina biståndsinsatser till dessa länder, vilket skulle kräva en ytterligare insats på ca 25 miljarder kronor. Medan utvecklingen i vissa u-länder totalt sett har varit positiv, mätt i tillväxt av deras bruttonationalprodukt, har fattigländerna gått mot ökad fattigdom och fördjupad nöd. Om de rika industriländerna, i stället för att ta Världsbankens rapport på allvar, minskar sitt bistånd hotas människorna i dessa mycket fattiga länder avingenting mindre än undergång. Ändå är det mycket som i dag tyder på att industriländerna inte är beredda att ta Världsbankens alarmerande rapport på allvar. Bara några få små länder har levt upp till FN:s biståndsmål. Med några glädjande undantag — Frankrike och Italien — tycks de stora industriländerna nu snarast gå in för en minskning av sitt bistånd. Samtidigt står flera av FN:s biståndsorgan inför växande svårigheter. Det hjälpte inte mycket att industriländerna vid FN:s särskilda konferens för de minst utvecklade länderna i Paris förra våren lovade ökande bidrag till FN:s biståndsorgan UNDP. Resultatet har ändå blivit minskande bidrag just till UNDP, som nu är inne i en allvarlig finansiell kris med svårigheter att fullfölja ens sina tidigare åtaganden. Detsamma gäller t.ex. den internationella utvecklingsfonden IDA inom Världsbanken. USA:s beslut att pruta på utlovade bidrag till IDA riskerar att leda till att också andra länder minskar sina insatser. Också detta biståndsorgan har till särskild uppgift att stödja de fattigaste länderna. Listan över liknande nedskärningar kan göras mycket lång, tyvärr. I en tid då världsekonomins kris ropar efter mera samarbete går utvecklingen, dess värre, i motsatt riktning. Det är ett steg tillbaka, som jag ser det, för den internationella solidaritetstanken och, tvärtemot den allmänna föreställningen i vissa industriländer, till nackdel också för en återhämtning i den internationella ekonomin. Ur de fördjupade svårigheterna i världsekonomin under 1970-talet föddes tanken på en ny ekonomisk världsordning. En höjning av köpkraften i u-världen skulle leda till ökad efterfrågan i den arbetslöshetsdrabbade industrivärlden. Samtidigt skulle det bli lättare att finna avsättning för oljeländernas kapitalöverskott. U-länderna skulle ges ökat inflytande i de ekonomiska samarbetsorganen. Man skulle eftersträva en rättvisare fördelning av jordens ändliga naturresurser och en starkare ställning för u-länderna inom världshandeln. Ett av medlen att nå dessa mål var tanken på en global förhandling om bistånd, handel, livsmedel, energi, miljö och monetära frågor. Begreppet nord-syd lanserades som ett slags symbol för förhållandet mellan industrioch utvecklingsländer och som en utmaning mot den politiska uppdelningen av länderna i östoch västländer. Tanken på globala förhandlingar byggde på insikten att det existerade ett ömsesidigt beroende mellan fattiga u-länder och rika industriländer och att det låg i båda gruppernas intresse att samarbeta. Den s.k. Brandtkommissionens rapport redovisade övertygande fördelar med detta sätt att se på relationerna mellan länder med olika utvecklingsgrad. Tanken har länge präglat mycket av den politiska och ekonomiska förkunnelsen. Den var också en bärande idé i 1977 års svenska biståndsproposition. Ändå har knappast några konkreta resultat alls nåtts än så länge. Den s.k. nord-syd-dialogen har i stället utvecklats till ett långdraget utnötningskrig, där de flesta frågor har förhalats. Toppmötet om nord-syd-frågorna i Cancun i Mexico i oktober förra året, där även Sverige deltog, innebar förvisso ett konstruktivt meningsutbyte, men förmådde inte på något sätt rubba dödläget ide internationella förhandlingarna. Ännu efter två år har man inom FN inte kommit längre än till förhandlingar om hur de egentliga förhandlingarna skall läggas upp. En viktig uppgift nu måste vara att återupprätta förtroendet för de internationella organisationerna. Dessa blir trots allt till sist bara vad medlemsstaterna gör dem till. Den gängse nord-syd-uppdelningen har också, särskilt i finansiella sammanhang, redan övergetts, inte minst till följd av den betydelse som oljeländerna och de plötsliga förändringarna i oljepriserna fått för världsekonomin. Det är därför nödvändigt att göra skillnad mellan oljeimporterande och oljeexporterande u-länder, men också andra nyanseringar tränger sig på. När vi t.ex. talar om tredje världens explosivt växande skuldsättning och de åtgärder som bör vidtas för att lösa detta problem måste man hålla i minnet att åtta länder, varav fem i Latinamerika, står för hela 70 96 av den kommersiella och 50 76 av den totala upplåningen. Alla dessa länder hör inte till de stater som vi kallar de nya industriländerna. Gemensamt med dessa har de dock stora exportframgångar och en snabb ekonomisk tillväxt. Vi har alla ett ansvar för att FN inte kommer i vanrykte, att vad som där sägs inte avfärdas som betydelselös retorik, att resolutionerna inte läggs åt sidan som till intet förpliktande dokument. Ansträngningar måste göras för att finna arbetsformer som förenar principen om att alla länder måste ges inflytande med krav på realism och effektivitet i organisationernas arbete. Förutsättningarna för en framgångsrik samverkan är att alla länder känner sig delaktiga i utformningen och kan dra fördel av det internationella ekonomiska regelsystemet. Det är förståeligt att u-länderna känner behov av att stödja varandra gentemot industriländernas ekonomiska dominans. Men denna gruppsolidaritet får inte skyla att olika u-länder har sina speciella ekonomiska behov och särintressen. Det är t.ex. fel att mekaniskt jämställa nord och syd med rik och fattig. Det existerar inga klara gränser heller mellan industrialiserade och icke-industrialiserade länder, inte heller mellan det vi kallar utvecklade länder och utvecklingsländer. En sådan tvåsidig världsbild riskerar snarast att blockera en realistisk analys av utvecklingsproblemens verkliga karaktär. Till bilden hör att de ekonomiska klyftorna mellan olika u-länder vidgas snabbare än mellan de traditionella ioch u-landsblocken. Allmänt gäller att de länder som har hunnit ett stycke på väg i sin industrialiseringsprocess har klarat sig relativt bra under 1970-talet, medan de fattigaste länderna fortsätter att halka efter och blir ännu fattigare. Dessa faktorer måste vi ta hänsyn till i kommande förhandlingar. Man måste tydligare än hittills ta hänsyn till på vilka områden olika länders intressen sammanfaller och inse att alla u-länder inte alltid får ut lika mycket av en förändring, även om ingen för den skull behöver förlora. Vi måste inse att motstridiga intressen ibland överväger på kort sikt medan vinsterna av samarbete ofta uppstår först på längre sikt. I en i grunden orättvis värld är de ekonomiska beroendeförhållandena mycket ojämna. En närmare ekonomisk och politisk samverkan måste utgå från att alla länder bidrar efter förmåga och att många länder bara har sin fattigdom att lägga i vågskålen. F. n. har dödläget i förberedelserna för de s.k. globala förhandlingarna blivit något av en stoppkloss i allt internationellt samarbete på detta område. Detta dödläge måste brytas. Det kan, som jag ser det, bara ske om de centrala sakfrågorna lyfts fram och diskuteras var för sig. Det behöver inte på något sätt innebära att man överger tanken på övergripande s.k. globala förhandlingar. Sådana sakförhandlingar kan gälla energi, livsmedel, handel, monetära frågor och inte minst biståndets omfattning, där man nu mera talar om resursöverföringar till u-länderna än om bistånd. Det borde antyda en vilja att göra biståndet större i stället för, som nu sker, mindre. På alla dessa områden finns det konkreta och hållbara förslag, vilkas förverkligande mycket väl skulle kunna inrymmas i en realistisk u-landspolitik som stöds av alla industriländer. Den på sina håll omfattande föreställningen att vi måste avvakta bättre tider innan vi kan göra något för u-länderna är både moraliskt och ekonomiskt ohållbar. Det gäller oavsett om tanken framförs i den svenska riksdagen eller i mäktigare länders politiska rådslag. Antingen vi vill det eller inte existerar beroenden inom den internationella ekonomin som gör att vår egen situation också påverkas av u-ländernas utveckling. Vi måste också vara beredda till omprövningar både när det gäller vårt multilaterala och vårt bilaterala svenska bistånd. Vi får inte använda de uppsatta biståndsmålen som besvärjelser med vilka vi försöker hålla en föränderlig verklighet på avstånd. Vi måste bl.a. göra mer för att bevaka effektiviteten, anpassa de knappa biståndsresurserna till nya behov och förhållanden för att få ut det mesta möjliga av varje krona. Vi måste arbeta mer på att förstärka och stödja redan gjorda insatser och se till att existerande projekt verkligen fungerar, också när de enligt tidtabellen skulle vara färdigfinansierade för svensk del. Vi måste bättre än hittills utvärdera biståndet och systematiskt utnyttja slutsatserna i planeringen av nya insatser. Resurserna för dessa ändamål har därför förstärkts. Att respektera mottagarländernas prioriteringar har med rätta varit ett viktigt inslag i den svenska biståndspolitiken. Men i länder där vårt bistånd utgör en betydande del av landets utvecklingsbudget måste vi engagera oss i en mer djupgående dialog om strategier för att bryta underutvecklingen i de länderna. Den nedslående ekonomiska utvecklingen i Afrika under de senaste två decennierna beror på en rad samverkande faktorer. Sydafrikas politik, som Gertrud Sigurdsen med rätta nämnde, har konsekvent syftat till att underminera en fredlig omställning till politisk och ekonomisk självständighet hos länderna i Sydafrikas omgivning. Även brutala militära maktmedel tillgrips. De sydafrikanska attackerna ini Angola är bara ett exempel. Den tilltagande utarmningen i många afrikanska länder beror dessutom på en snabb befolkningstillväxt i kombination med missväxt, torka och översvämningar. Oljeprishöjningarna och den snabba världsinflationen har kraftigt skruvat upp importkostnaderna, samtidigt som priserna på dessa länders egna exportvaror, framför allt råvaror, har sjunkit. Men vi kan inte heller blunda för att också inhemska ekonomiska och politiska missgrepp har begåtts. Prissättningen på jordbruksprodukter har ofta ensidigt gynnat konsumenterna i städerna, vilket medfört fallande produktion och stigande import av livsmedel. På industriområdet har överinvesteringar skett i relativt tekniskt avancerade projekt som krävt stort importunderhåll. Tanzania är ett land som fått brottas med alla dessa problem. Förklaringen till den djupa ekonomiska krisen i landet får främst sökas i förhållanden utanför dess egen kontroll. Men i viktiga avseenden har man också valt att tillämpa ekonomiska strategier, som kanske tett sig fördelaktiga på papperet men som i praktiken inte svarat mot förhoppningarna. Många av biståndsgivarna, bland dem Sverige, är emellertid delvis medskyldiga till den nuvarande situationen, bl.a. därför att de alltför okritiskt stött t.ex. en rad mycket importkrävande projekt. Jag tror därför att vi i högre grad bör ge utrymme för insatser som höjer effektiviteten i de direkt produktiva sektorerna, dvs. att vi satsar biståndsmedel också på angelägna importbehov. Detta ställer höga krav på flexibilitet i biståndet. Vi måste vara öppna för nya, okonventionella lösningar på uppdykande problem, vilket kräver en fortgående och förtroendefull dialog på olika nivåer mellan givare och mottagare. Vad 1970-talet lärt oss är att frågan om tillväxt kontra fördelning inte är något enkelt antingen eller. En ensidig satsning på tillväxt leder inte automatiskt till jämnare inkomstfördelning. Men en svag eller stagnerande tillväxt lämnar å andra sidan mycket begränsat utrymme för en ambitiös fördelningspolitik. Detta vet vi också från vårt eget land. Tillväxt och fördelning är strategier som betingar varandra i en ömsesidigt understödjande process. Biståndspolitiken måste därför vara en avvägning mellan olika insatser. Det är enögt att spela ut stort mot smått, hårt mot mjukt, kraftverk mot landsbygdsutveckling. Faktum är ju att samtliga länder behöver alla dessa inslag för en framgångsrik ekonomisk och social utveckling. Det är också viktigt, tycker jag, att vi inte låter systemet med landramar för våra huvudmottagarländer låsa oss i automatiska bidragspåslag. Anslagshöjningar måste alltid vara motiverade av väl förberedda projekt och program i enlighet med de uppställda biståndsmålen. Därför får inte heller ändringar i landramarna uppfattas som uttryck för politisk välvilja resp. bestraffning. Jag kan i sammanhanget knyta an till den debatt som har förts om Vietnam. Det här gäller nämligen i hög grad också Vietnam. Om vi skulle börja bestraffa olika länder genom indraget bistånd, kommer det att innebära en allvarlig knäck för konsekvensen i svensk biståndspolitik. Fältet blir då öppet för liknande bestraffningar i andra fall. Biståndet skulle politiseras, bli ryckigt och dåligt. Avgörande för biståndsinsatserna måste i stället vara att vi vet att det vi gör kommer människor till del i de länder som vi samarbetar med. Vi måste kunna ha biståndssamarbete också med länder som vi utrikespolitiskt kritiserar mycket hårt.

En sådan politik tror jag inte i längden skulle tjäna de intressen som jag vet att ; p - Jag 6 8 I jag Internationellt Allan Hernelius brukar värna. a 7 é ER utvecklingssamar Herr talman! Åsikten att det ligger något olämpligt i att engagera svenskt betesm. Jå näringsliv i u-landsbiståndet tycks nu dess bättre ha övergivits av de flesta. I dess ställe har kommit insikten om att effektiviteten i biståndet kan höjas, om insatserna görs inom områden där svensk industri har erfarenhet och kunnande. Därigenom kan återflödet av svenska biståndsmedel i form av efterfrågan på svenska varor och tjänster öka och den totala utvecklingsinsatsen i landet i fråga bli större än den annars hade kunnat bli. På andra områden står vi och u-länderna inför samma problem, t.ex. när det gäller miljön, markvården och energiförsörjningen. Där kan erfarenheterna från svenska insatser i u-länderna bli till direkt nytta för liknande insatser hemma i Sverige. Vi ökar nu både de multilaterala och de bilaterala anslagen just för insatser på dessa områden. Detta är en följd av ökad medvetenhet om t.ex. energifrågornas avgörande betydelse för all utveckling. Inte minst har FN-konferensen i Nairobi om nya och förnybara energikällor bidragit till denna insikt. Allt tyder på att vi kan förvänta oss en fortsatt snabb efterfrågan på dessa typer av bistånd. Detta aktualiserar i sin tur på litet längre sikt frågan om i vilken utsträckning våra biståndsresurser bör koncentreras till ett antal programländer. Programlandstänkandet ger viktig stabilitet och långsiktighet i biståndet och är som utrikesutskottet påpekar en viktig grundval för biståndssamarbetet. Det ger också SIDA möjligheter att utnyttja sina administrativa resurser på ett effektivt sätt. Men programlandsidén får inte utesluta ämnesinriktade satsningar på t.ex. energioch miljöområdena också utanför programlandskretsen. Jag tycker att det anförande som Gertrud Sigurdsen höll speglade en ganska konservativ syn på biståndssamarbetet. Jag tror inte att det är bra för effektiviteten i biståndet, om vi blir så glada i tidigare och under andra premisser uppställda mål och angivna medel att vi blir oförmögna att anpassa oss till en föränderlig verklighet. Till den föränderliga verkligheten hör att insatser just på miljöoch energiområdena under senare år har gjort sig väldigt starkt gällande och att Sverige har speciella förutsättningar att göra insatser där, insatser som ju inte gör mindre nytta för att de också kommer andra länder än programländerna till del. Man får inte glömma att det faktum att andelen anslag som nu går till andra saker än landramar något minskat också har en administrativ bakgrund. Det är också ett önskemål från SIDA att av administrativa skäl inte öka insatserna i varje programland i den omfattning som vi tidigare varit vana vid. Till detta kommer t.ex. att vi i enighet har beslutat om att 300 milj.kr. skall användas för s.k. blandade krediter. Det är ju en av många summor som 35 därmed tas från den del av biståndsramen som öronmärkts för de olika programländerna. Även på områden utanför det traditionella gåvobiståndet måste Sveriges u-landspolitik förstärkas. Regeringen föreslår därför en kraftig höjning just av anslaget till förmånliga u-landskrediter. Detta bör utgöra en strategisk del av vårt totala samarbete med en lång rad u-länder. Som en förstärkning av våra u-landspolitiska instrument bör även möjligheterna prövas att ingå samarbetsavtal med enskilda u-länder och samfinansiera projekt, där Sverige, u-landet och en OPEC-fond samverkar. Vi vet att bistånd kan ge goda resultat men att det inte är eller kan bli perfekt. Biståndet är mer en katalysator för förändring än något som i sig åstadkommer förändring. Vi måste acceptera att det på biståndspolitikens område liksom på alla andra områden ofta är två eller flera mål och principer som står i konflikt med varandra. Det går därför inte att — som jag just var inne på — en gång för alla lägga fast biståndssamarbetets inriktning. Vi måste ständigt vara beredda till omprövningar. Den skildring, herr talman, som jag gett tidigare av framför allt den internationella situationen på biståndsområdet har med nödvändighet blivit ganska mörk. Det betyder inte att jag menar att läget är hopplöst. Vad som krävs av alla deltagare i den internationella gemenskapen är ett aktivt sökande efter realistiska lösningar på dagens och morgondagens svårigheter. Det behövs mera av jordnära arbete för att förbättra levnadsvillkoren för de fattiga människorna och mindre av luftiga och ideologiska resolutioner. Dessutom behövs ett generöst och långsiktigt bistånd.
Herr talman! Jag vill lyckönska utrikesministern till många lyckade formuleringar. Några av dessa gav t.o.m. hopp om vissa ändringar i biståndspolitiken i framtiden. Vissa ljusningar kunde skönjas vid horisonten, t.ex. när han sade att vi inte skall låsa oss vid landramarna, att våra projekt skall vara väl förberedda och att vi skall ha en jordnära blick på det hela. Även utrikesministerns kritik av Tanzania var befogad, och jag kan bara förvåna mig över att den icke har satt några spår i den biståndsproposition, enligt vilken Tanzania fått bli vårt främsta biståndsland även i fortsättningen. Utrikesministern tog också upp Vietnam. Vi skall inte straffa Vietnam, sade han, genom att låta dess politik bli ett argument för att anpassa eller börja avveckla biståndet. Jag kan inte dela den meningen.

Att pruta 20 miljoner på ett anslag, som ändå i realiteten betyder att Vietnam kan disponera en halv miljard nästa år, kan inte vara stimulerande för biståndsviljan i vårt land. Utrikesministern påstod att moderaterna känner oro över att vår procentandel av det internationella biståndet är så stor som den är och att vi intar en tätplats. Det är en felaktig terminologi. Vi känner inte oro; vi är stolta över det. Men vi medger att när vi är så högt uppe kan också någon prutning vara möjlig och tillåten ett år då vi står i ett speciellt krisläge. Det är den åsikten vi har framfört. Nog tycker jag att utrikesministern, som borde veta bättre, med förlov sagt nalkas demagogiska nejder när han säger att moderaternas förslag här kan innebära att fattiga kommer att dö av svält. Beror detta på tiondelar i procent av vårt totala bistånd, herr Ullsten? Bringade vi fattiga till döden av svält, internationellt sett, på den tid då herr Ullsten var biståndsminister och stod för betydligt lägre anslag till det internationella världssamfundet, fastän vi då hade en bättre ekonomisk ställning än vad vi har i dag? Förvisso inte. Detta säger något om att utrikesministern borde ha avhållit sig från sådana demagogiska konstgrepp i en församling som Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag vet inte vad som är konservativt eller radikalt när det gäller hur vi skall utforma vårt biståndsprogram tekniskt. Utrikesministern säger själv att programlandstänkandet ger viktig stabilitet och långsiktighet i biståndet. Det skall också, som utrikesutskottet säger, vara en viktig grundval för biståndssamarbetet. Vi uttrycker i vår motion — och jag fullföljde detta här — en viss oro för att man får alltmer av bistånd som är ämnesinriktat till olika sektorer. Biståndet skall inte utesluta att man har en sådan inriktning. Förutom särskilda program har vi ju SNEDFUND, blandade krediter, energioch markvård osv. Men alla sådana nödvändiga insatser kan mycket väl komma in under programlandsverksamheten. Ola Ullsten säger att den här inriktningen beror på andra saker, och han talar om administrativ bakgrund. Men samtidigt säger han när det gäller programlandsbiståndet att det också ger SIDA möjligheter att utnyttja sina administrativa resurser på ett effektivt sätt. Det är litet motsägelsefullt när det gäller vad som är det bästa administrativt sett.
Herr talman! Först vill jag med tillfredsställelse konstatera att utrikesministern sade att den ändrade rubriken avseende det humanitära biståndet till södra Afrika inte innebär att det skulle bli mindre stöd till befrielserörelser. Men då är det litet svårförståeligt att man måste ändra rubriken, om man anser att befrielserörelserna i södra Afrika skall ha stöd. Vi har ju under många år haft en och samma rubrik under vilken vi har redovisat detta stöd. Varför skall vi nu ändra den? Alla omskrivningar har enligt min uppfattning en viss innebörd. Man gör dem inte bara för ro skull, utan det ligger alltid tankegångar bakom sådana här eufemismer. Därför känner man en viss oro, när de dyker upp. Anser man som sagt att befrielserörelser skall få stöd, då bör man också vara ärlig och tala om att man vill ge dem det. Jag skulle också vilja uppehålla mig något vid vad utrikesministern sade om Världsbanksgruppen, och då kanske framför allt vid det förslag om påfyllnad till IFC som föreligger. Utrikesministern sade själv — och vi känner alla till detta — att påfyllnaden till Världsbanksgruppen har dragits ner speciellt från USA:s sida. Man uppfyller alltså inte sina åtaganden, medan mindre stater som Sverige skall fortsätta att betala in sina andelar till de olika organisationerna. Detta hänger ihop med den syn man har på multilateralt kontra bilateralt bistånd. Man kan ju se på vilket inflytande dessa pengar ger när det gäller att kanalisera biståndet via dessa organisationer. Vi vet att Sveriges andelar it.ex. Världsbanken är så pass marginella — även om de för oss är ganska höga — att de ger väldigt små möjligheter att via röstningar påverka bankens utlåning. Vi har sett många gånger hur banken har fört en politik som vi egentligen inte har gillat utan att vi har kunnat påverka den. Hur blir det nu med det här nya åtagandet i IFC? Vilket inflytande ger den påfyllningen, som regeringen nu är beredd att ställa upp på? Hur många procent ger de 32 miljonerna som man vill satsa på det här området? På vad sätt kommer vi, tillsammans med det tiotal eller kanske upp emot hundra andrastater, att kunna påverka användningen av dessa medel? Det är viktiga frågor, som man måste observera i de här sammanhangen. Man får inte bara fortsätta att betala in medel samtidigt som man konstaterar att andra länder sköter sina åtaganden dåligt.

Herr talman! Jag tycker att Oswald Söderqvist, som annars brukar vara ganska konstruktiv — även om jag sällan håller med honom =— för i varje fall en alldeles onödig debatt, nämligen den om hur vi rubricerar våra anslag. Det avgörande är ju ändå den politik vi bedriver, och den innebär fortsatt stöd till befrielserörelser för humanitär verksamhet. Det är den typ av stöd vi kan ge utan att komma i konflikt med de regler vi har skrivit under som medlemmar i Förenta nationerna. Så till den eviga frågan om vilket inflytande Sverige får i internationella organisationer. Det är alldeles uppenbart, Oswald Söderqvist, att om Sverige som en av de ca 150 medlemsstaterna i FN kanaliserar en tredjedel av sitt bistånd den vägen, kan vi inte räkna med att inflytandet över hur medlen används blir lika stort som när vi bedriver biståndssamarbete direkt med mottagarländerna. Men vi har sagt oss att det ligger ett värde i att det finns internationella biståndsorganisationer inom FN:s ram och inom Världsbanksgruppen, eftersom det är ett u-landsintresse att på det sättet kunna samarbeta inte bara med enskilda länder. Av dem är inte alla lika oegennyttiga som Sverige, utan somliga har ganska bestämda krav inte bara på vilken politik som u-länderna i fråga skall föra allmänt sett, utan också på vad man skall satsa på i bistånd. Inte minst gäller detta Oswald Söderqvist och hans partikamrater närstående länder med mycket socialistiska förtecken i sin politik. När det gäller IFC vill jag säga att det är en organisation som ger kapitalstöd till investeringar för utvecklingsändamål och som skall vara Nr 138 självfinansierande. Det innebär att man delvis satsar på projekt som medför Onsdagen den kostnader, men också på sådant som ger vinst och som kan finansiera dem g : z S de 5 maj 1982 som inte gör det. Jag tycker att IFC är en bra organisation. Det svenska bidraget är 1 96, och det är rimligt med hänsyn till våra resurser och de é = / He är z Internationellt fördelningsnycklar som används i det här sammanhanget. Vårt inflytande ltvecklingssamarkan naturligtvis inte med denna enda procent av kapitaltillskottet bli helt betcm avgörande — det må Oswald Söderqvist ursäkta oss för. Sedan till Allan Hernelius.

Men det faktum att jag i den diskussionen har antytt en och annan kritisk synpunkt på Tanzanias ekonomiska politik får ju inte innebära att vi skulle bestraffa Tanzania genom att minska biståndet dit. Tanzania är och kommer säkert att fortsätta att vara ett av våra viktigaste programländer.

I fråga om Vietnam menar Allan Hernelius att vi bör ha rätt att säga till vietnameserna att deras invasion i Kampuchea och deras kvarstannande där med stora truppstyrkor hotar att underminera den svenska biståndsviljan. Jag kan försäkra Allan Hernelius att detta har jag sagt många gånger, från både denna och andra talarstolar och direkt till företrädare för Vietnams regering. Senast gjorde jag det när vi hade besök av dess utrikesminister Thach, som ju också Allan Hernelius träffade. Jag har i mycket fräna ordalag kritiserat Vietnams utrikespolitik, och jag tänker fortsätta att gör det så länge jag tycker att det finns skäl till det. Men jag anser inte att man skall låta den kritiken få formen av sänkta biståndsanslag till Vietnam. Skulle man ge sig in på den vägen, skulle vi komma att ställas inför liknande avvägningsproblem visavi praktiskt taget alla våra mottagarländer. Gentemot alla dessa länder kan vi nämligen alltid rikta kritik, både vad gäller deras utrikespolitik och kanske än mer vad gäller deras inrikespolitik, om vi skall mäta den med svenska demokratiska mallar. Därför tror jag att vi skall avstå från detta. Och egentligen gör moderaterna mer väsen av den här saken än vad deras politik egentligen förtjänar. Såvitt jag vet har ju inte moderaterna föreslagit att vi skall upphöra med biståndet till Vietnam utan bara att vi skall ge litet mindre — och det kan trots allt inte vara så mycket till principiellt ställningstagande. Sedan, Allan Hernelius: Jag har inte sagt att den prutning på 800 milj.kr. som ni föreslår beträffande biståndsbudgeten skulle innebära att ni med jämnmod ser att människor i u-länderna svälter ihjäl. Det hade varit värt den uppläxning som utrikesutskottets ordförande ville ge utrikesministern. Men jag sade inte så. Jag har bara försökt säga att om Sverige tillsammans med 39 andra länder skulle ta sina kortsiktiga ekonomiska svårigheter som intäkt för att minska biståndet så kommer nöden i världen att öka och en massa människor att svälta ihjäl i onödan. Förra året svalt ungefär 50 miljoner människor ihjäl i världen —-inte i någon stor, dramatisk svältkatastrof som förorsakade rubriker och TV-program, utan tyst och stilla på grund av undernäring och underutveckling. Samtidigt märker vi att världen satsar mer och mer pengar på rustning och mindre och mindre bistånd, med motiveringen att man inte har råd. Det är den inriktningen som jag menar att Sverige inte får kopiera. Därför har vi låtit biståndsanslagen vara orörda av de besparingsinsatser som vi tvingas till på praktiskt taget alla andra områden. Till sist, herr talman, till Gertrud Sigurdsens resonemang om programländer och anslag till annat än programländer. Det kan för den oinvigde kanske verka vara en obegriplig debatt. Men faktum är att vi alltid gett anslag både till programländer och till annat. Vi ger anslag till s.k. särskilda program för internationella projekt utanför programländerna för 160 milj.kr. Vi har miljöoch energianslagen på 75 milj.kr. och katastrofanslaget på 350 milj.kr. SAREC får 150 milj.kr. och det humanitära biståndet till södra Afrika och Latinamerika — som jag just har talat om — 190 milj.kr. Och vi ger stöd till olika enskilda svenska organisationer. Allt detta ligger utanför programländerna. Ett av de områden som vi har tyckt att det har varit särskilt angeläget att satsa på och där vi menar att insatserna bör kunna gå också till andra länder än dem som är våra huvudmottagarländer eller programländer är just miljöoch energiområdet. Och här kan inte Gertrud Sigurdsen annat än hålla med mig om att behoven är uppenbara.

Alla dessa problem finns där. Och Sverige har skaffat sig erfarenhet av hur man kan göra någonting åt detta. Då menar vi att det är rimligt att koncentrera ganska mycket av vårt bistånd till just de här områdena, även om det då kommer att beröra även andra länder än programländerna.
Herr talman! Beträffande Tanzania föreligger det nog ingen meningsskiljaktighet mellan oss. Jag har också antytt att Sverige borde framföra kritik mot den ekonomiska politik som Tanzania för och därvid framhålla att vi annars riskerar att kasta goda pengar efter dåliga. Hjälpen till Tanzania går i dag inte till utveckling utan till uppehållande verksamhet, och det är inte meningen med vår biståndspolitik. Detta bör politikerna där ha klart för sig. Beträffande Vietnam ligger det något annorlunda till. Herr Ullsten säger att han har förebrått vietnameserna för deras politik och framfört kritik. Men Nr 138 därvid har det ju stannat. Herr Ullsten föreslår i dag att vi skall icke bara som Onsdagen den nu ge 1 miljon om dagen till Vietnam utan också reservera medel på 200 milj. g ET. z & : 5 maj 1982 kr. Men för hur lång tid? Ja, herr Ullsten har i ett anförande nyligen talat om projekt på 10, 20 och 50 år. Under hur lång tid menar herr Ullsten att vi skall Internationellt fortsätta att hjälpa Vietnam, med den politik som landet för externt och utvecklingssamarinternt? Tror herr Ullsten att den svenska folkopinionen står bakom denna bete in. m. miljonrullning till Vietnam med tanke på dess uppträdande, dess ockupation och dess quislingregim i Kampuchea och Laos? Förvisso inte. Herr Ullsten har själv nyligen talat om hur viktigt det är att förankra biståndspolitiken i den svenska opinionen. Det räcker med andra ord inte med kritik som inte efterföljs av någon åtgärd. Vi moderater vill att biståndet till Vietnam detta år skall sänkas till 180 milj.kr. Detta är inte att ta bort någonting, utan att anpassa biståndet till en avveckling, en nedtrappning, och det anser vi befogat. Beträffande de fattiga människor som skulle drivas i döden genom svält till följd av den moderata politiken: Herr Ullsten fällde faktiskt ett sådant yttrande i direkt anknytning till de moderata sparsamhetsmotionerna och inte till någon allmän internationell avveckling — om inte annat får protokollet visa det. Och herr Ullsten har tidigare flera gånger använt liknande tongångar i fråga om de moderata besparingarna i årets budget. Det var det jag menade i mitt första anförande, när jag talade om att personer som vet bättre i alla fall för sådant tal. Det måste betecknas som demagogiskt. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vår biståndspolitik anpassas också efter folkets mening. Och till folkets mening tror jag icke hör att miljonerna skall rulla till Vietnam på det sätt som har skett.

Herr talman! I fråga om inflytandet i olika Världsbanksorganisationer har utrikesministern och jag inga skilda uppfattningar. Sverige är ett litet land, ett av många, och våra bidrag blir med nödvändighet marginella i de här sammanhangen — och det ger alltså litet inflytande. Men just det är ju problemet. Om det är så måste vi mycket noga överväga vårt engagemang i sådana organisationer. Som jag sade tidigare har vi många exempel på att Världsbanksgruppen har använts på ett sätt som vi inte har gillat — jag hoppas att också Ola Ullsten anser det. Jag kan bara nämna exemplet Chile, där Världsbanken drog in alla sina lån år 1972, i ett skede när landet framför allt hade behövt stöd — och vi kunde inte göra någonting åt det på grund av de fakta som vi är överens om. Detta menar jag borde få oss att tänka efter mycket noga, innan vi satsar nya pengar på nya liknande grupperingar. Sedan: IFC — som utrikesministern med sina amerikanska sympatier uttalar på engelska — är en fullständigt kommersiell organisation. Eller hur? Den skall stödja enskilda företag i utvecklingsländerna. Vi kommer att få — 41 fick vi höra nyss — 1 96 där. Vi kommer alltså inte ett dugg att kunna påverka vart de 32 miljonerna eller några andra miljoner som vi är beredda att slänga efter tar vägen. Detta tycker jag talar för att vpk:s förslag att vi skall vara försiktiga med multilaterala anslag har fog för sig och är väl underbyggt. Vi har däremot inte sagt att vi inte alls skall ha multilaterala biståndspengar — självfallet måste vi ha det. Men de bör minskas till förmån för bilaterala insatser, som vi kan kontrollera och styra efter våra egna åsikter och uppfattningar.

Herr talman!

Jag hade egentligen inte tänkt säga mer. Men efter Oswald Söderqvists inlägg får jag väl be om ursäkt för att jag mot kammarens regler talade engelska. Däremot har jag ingen anledning att be om ursäkt för det svenska bidraget till IFC. Det är mycket väl använda pengar.

Herr talman! En del av bakgrunden till dagens debatt är den mycket allvarliga försämring som har skett i många u-länders ekonomier under 1970-talets olika ekonomiska kriser. Vi kommer ihåg hur vi 1974/75 i riksdagen diskuterade den första oljeprischocken och hur prognosmakarna gjorde prognoser som innebar att en rad u-länder kunde komma att i praktiken göra bankrutt. När vi nu har 1970-talet bakom oss, kan vi konstatera att utvecklingen tyvärr delvis kom att bli värre än de ganska otäcka målningar som då gjordes. Vad som hände var ju inte bara att u-länder liksom vi andra drabbades av oljeprischocken. Sedan kom i-länderna att via en rekordinflation på industrivaror exportera mycket av vår oljebörda tillbaka till u-länderna. De u-länder som inte hade olja klämdes från två håll — av oljepriserna och de mycket höga importpriserna på de varor som de skulle köpa från i-länderna. Många u-länders utländska valutainnehav sopades undan. Det var för många u-länder omöjligt att köpa reservdelar. Industrier och jordbruk kom att gå i stå. Till detta kom, inte minst i Afrika, naturkatastrofer, delvis betingade av hur mekaniken har använts i jordbruket, jordförstöring på många håll, Sahelkatastrofen. Livsmedelsproduktionen per invånare kom att sjunka i en del länder i Afrika. Så kom den andra oljechocken 1979. Vad vi nu har upplevt — och vad som i viss mån är bakgrunden till disskussionen här — är hur den andra oljechocken från 1979 har arbetat sig igenom världsekonomin under 1980 och 1981. Oljepriserna höjdes. Sedan höjdes priserna på industrivarorna med ny rekordinflation i våra länder. U-länderna fick alltså mycket stora importprishöjningar på sin industrivaruimport. De fick oljeprishöjningar om de inte själva hade olja. Men dessutom har ju under 1980 och 1981 tillkommit att u-länderna var i ett mycket sämre läge än under 1973, 1974 och 1975. När den andra oljeprischocken kom hade de dragit på sig en skuldbörda från den första oljeprischocken som gjorde att de är oerhört mycket sämre ställda i nuvarande läge. U-ländernas skuldbörda från den första oljeprischocken fram till nu har minst fyrdubblats. En mycket vanlig situation i ett u-land är att kanske hälften av landets exportinkomster får användas för att betala oljan. Ytterligare en fjärdedel får användas för att betala räntor och skuldtjänster. Det blir då inte mycket kvar att finansiera den import som skulle kunna användas för u-landets utveckling. Jag tror att Ola Ullsten kanske litet bagatelliserade det problemet när han i och för sig korrekt påpekade att det bara är åtta länder, varav några i Latinamerika, som står för hälften av upplåningen. Det säger väldigt litet om bredden på problemet, eftersom så många u-länder har mycket, mycket små bruttonationalprodukter. De bidrar därmed inte procentuellt så mycket till skuldbördan, men det är ju för landet internt lika stora problem. Vi glömmer ofta att också u-länder som vi betraktar som förhållandevis starka har en mycket blygsam bruttonationalprodukt. Algeriet — ett oljeland som är mindre dåligt ställt — har en bruttonationalprodukt som är ungefär hälften av Sveriges. Mexico — ett jätteland som har 66 miljoner invånare och är ett av de framgångsrika oljeländerna — har en bruttonationalprodukt som faktiskt bara är en tredjedel större än Sveriges BNP. Afrika har drabbats värst av denna utveckling. Bruttonationalprodukten per invånare har minskat i en rad länder, livsmedelsproduktionen likaså — tyvärr. Ur den synpunkten är det oerhört viktigt att vi upprätthåller och utökar biståndet till de länder i Afrika som nu har klämts så hårt av den här utvecklingen. Det gäller länder som Tanzania, Kenya och Zambia, som på olika sätt har drabbats. Jag tycker att det var egendomligt att Ola Ullsten så att säga singlade ut Tanzania som ett land där det fanns speciella skäl för den svenska regeringen att komma med påpekanden om dess ekonomiska politik. Tanzania delar tyvärr den här utomordentligt dåliga situationen med andra länder som exempelvis Kenya och Zambia.

Den här rådgivningen till Tanzania — från en regering som har skapat en sådan ekonomisk situation i Sverige — kunde kanske mot den bakgrunden få en mer blygsam karaktär. Det är ett mycket farligt läge som världsekonomin befinner sig i. Tidigare stod ju många u-länder för en expansion i världsekonomin, när vi i i-länderna drog åt i ekonomin, när efterfrågan föll här. Men det som sker under innevarande år är egentligen ett ytterligare förvärrande. De icke oljeägande u-länderna har drabbats på det sätt som vi har talat om. Det som sker just nu, och som kanske gör läget i år extra farligt, är paradoxalt nog att oljepriserna sjunker. Man kan säga sig att detta skulle vara bra för andra u-länder, och det är det utan tvivel på lång sikt. Men vad vi upplever just nu, år 1982, är att till följd av fallande oljepriser många oljeländer, som tidigare har stått för expansion i ekonomin, ställer in — eller drar ner på — projekt, håller tillbaka. Det blir alltså ett bortfall av efterfrågan jämfört med hur det var tidigare. Men samtidigt innebär den otäcka ironin att de andra u-länderna, som skulle vara hjälpta av lägre oljepriser, fortfarande är drabbade av oljeprisernas inverkan på alla andra priser. De drabbas fortfarande av rekordinflationen på industrivaror, och de drabbas av den hårda skuldtjänst med mycket höga räntor som de måste betala. Alla sitter så att säga i saxen — de icke oljeinnehavande u-länderna till följd av effekterna av 1979 års oljeprischock, oljeländerna genom att de nu själva måste iaktta försiktighet. Och vi i industrivärlden känner de problem vi har och hur de har mötts med en alltför konservativ politik — vilket inte hör till dagens debatt. Det är alltså mycket viktigt att denna knut kan lösas upp. Ett sätt är internationella överenskommelser, som lyfter av en del av u-ländernas skuldbörda. Det är en förutsättning som det inte finns någon väg udenom. Det är ett nödvändigt men icke tillräckligt steg. Löser man inte genom internationella överenskommelser upp den knut som u-ländernas skuldbörda innebär, så är riskerna för hela världsekonomin, såvitt jag förstår, utomordentligt stora. Denna dystra utveckling döljer på ett sätt när det gäller u-länderna en annan utvecklingslinje, som är mera positiv och som har gått parallellt. Många u-länder är inne i en utveckling där man vill bredda kontakterna med i-länder, inte minst i-länder som är oberoende och alliansfria, av Sveriges typ. Detta gäller både fattiga u-länder och bättre ställda u-länder. Man säger sig att bistånd inte får vara hela förhållandet mellan ioch u-länder. Man vill vidga sina kontakter på en lång rad andra områden. Parallellt med ett ökat biståndsberoende — på grund av de ekonomiska kriserna — vill alltså många u-länder bredda och utveckla kontakterna med just Sverige. Det kan vara på många områden: utrikespolitik, vetenskap, teknologi, kulturellt samarbete och kommersiellt samarbete. Detta är också viktigt för Sverige, ett land som hävdar alliansfrihet och de mindre staternas rätt till självständighet och ekonomiskt oberoende. Att stärka utvecklingsländer som strävar efter självständighet är ju också ett sätt för oss att stärka vår egen självständighet. Vår ekonomi är starkt utlandsberoende. Vi har alla skäl att sprida detta beroende till flera länder för att inte bli alltför beroende av ett eller två ekonomiska maktcentra. När då utvecklingsländer — det kan vara våra biståndsmottagarländer eller rikare länder — velat utveckla kontakterna med Sverige, ofta på många områden samtidigt, t.ex. överföring av kunskap och teknologi, köp av hela anläggningar, yrkesutbildning, hela system osv., har man ofta haft kritiska synpunkter på Sveriges sätt att fungera som motpart i ett ökat utbyte. Det är Nr 138 svårt, säger man, att i Sverige finna ett sammanhållande organ till vilket ett u-land kan rikta sina önskemål och göra beställningar. Den svenska 6 å ä 7 5 maj 1982 resursbasen och våra kunskaper finns ju spridda på många tekniska områden; på olika företagsgrupper, Småsoch stora industrier och statliga Irlernatlonellt institutioner runt om i landet. Många u-länder upplever att det inte finns utvecklingssamarnågon samordning eller att den är otillräcklig. Någon möjlighet för u-landet belé mm att överblicka vilka möjligheter Sverige har att bidra på en viss sektor finns ofta inte. Socialdemokraterna har vid sin partikongress i höstas tagit upp ett program om hur man skall kunna utveckla samarbetsavtal med u-länder mot denna bakgrund. Där har förts fram tankar om hur vi med ett begränsat antal u-länder där vi har ett utrikespolitiskt intresse, ett biståndspolitiskt intresse eller ett kommersiellt intresse skall kunna utveckla mer sammanhållna samarbetsavtal. Dessa avtal kommer att få olika karaktär och olika finansieringsformer, beroende på om de är kommersiellt betingade eller grundas på biståndsskäl eller utrikespolitiska skäl. Nu skall jag självfallet inte ta upp tiden med att exemplifiera alltför mycket, men det kan gälla allt ifrån miljöteknik — hur man skall försöka att i vart fall minska den fruktansvärt farliga jordförstöring som nu pågår i stora delar av u-länderna —, forskning, teknologisamarbete, mineraloch krafttillgångar, kommunikationssystem — som är ett område där man i många u-länder vill ha ett ökat samarbete med Sverige —, till varvsindustri, skogsindustri, livsmedelsindustri och mycket annat. På svensk sida då? Vårt parti har lagt fram en rapport, och vi har fått större stöd i riksdagen. Det har ju tidigare funnits en viss tveksamhet när det gäller tanken på samarbetsavtal från andra partier, och vi har drivit dessa frågor rätt ensamma. Men nu finns det en större uppslutning och större förståelse i riksdagen för denna bredare u-landspolitik, och det är glädjande. Detta återspeglas också i utrikesutskottets betänkande. Det viktiga är att i Sverige åstadkomma en sådan samordning att u-länderna verkligen märker att de kan få ett gensvar, att det finns en motpart i Sverige som tar sig an och vill utveckla deras önskemål. Som det nu är vänder sig många u-länder till någon institution i Sverige och har sedan inte någon möjlighet att överblicka om deras sak kan föras vidare och om den kan kopplas in i ett större sammanhang eller inte. Ett av problemen här är att teknisk kompetens — om vi nu håller oss till industrisidan — finns inom företag, medan ramarna och förutsättningarna för ett vidgat samarbete med ett helt u-land — som ju ofta är ett statshandelsland eller där i vart fall staten har en större betydelse än i det svenska systemet — måste organiseras av staten. Marknadsmekanismerna har ju visat att de inte är tillräckliga för att klara denna koppling mellan intressen från u-ländernas sida och ifrån vår sida. Det måste alltså byggas upp en organisation som har en förmedlande funktion och som också har förhandlingsfullmakter gentemot de svenska företagen och gentemot u-landet. Det gäller ett organ som har kompetens 45 som både säljare och köpare av varor och tjänster. Huvudfunktionen måste vara att förmedla. Man kan säga att det är ett organ med förhandlingskapacitet som skall kunna fylla en sorts mäklarroll. Mot denna bakgrund har vi föreslagit en samordning och förstärkning av instrumenten för samarbetet med u-länderna, vid sidan av biståndet. Detta bör då enligt vår mening åstadkommas genom ett nytt u-landshandelsorgan med huvuduppgift att förbereda nya samarbetsavtal och förverkliga intentionerna i redan ingångna regeringsavtal. Det är alltså skillnaden i förhållande till de mer protokollära avtal som man tidigare har haft, där det inte har funnits något organ som haft till uppgift att följa upp att avtalens intentioner också förverkligas. Ett sådant här organs arbetsfält kan bli omfattande. Det gäller ju kommersiellt, industriellt och tekniskt samarbete. Organet bör i princip ta hand om sådant bredare samarbete som nu ligger utanför SIDA:s verksamhet. Och de olika statliga organ som i dag är verksamma på sådana här områden borde ingå i detta nya organ, som också skulle kunna hjälpa till med att underlätta och organisera kompensationsaffärer och liknande. En sådan här ny institution bör spela en aktiv roll som mäklare mellan företag, myndigheter och andra institutioner i de avtalsslutande länderna. Man bör försöka få till stånd paketlösningar på de problem som presenteras. Det arbetet underlättas, om organet kan disponera finansiella instrument som är viktiga för företagen. Självfallet för de institutioner som i dag bedriver sådan här verksamhet och som kommer in i detta nya organ med sig sina resurser. Därutöver bör man i tillämpliga länderfall kunna ha tillgång till och inflytande över exportoch investeringsgarantier, kreditsubventionering och förmånliga krediter, som då kan passas in i ett sammanhang, vilket inte görs i dag. Finansieringsformerna blir, som vi har beskrivit i vårt särskilda yttrande nr 9, olika beroende på om det är ett biståndsland eller om det är ett land där det föreligger kommersiella skäl för verksamheten. Många u-länder, både fattiga och rikare, önskar sig i dag ett bredare samarbete med Sverige, men de säger att Sverige saknar instrument för detta och att de inte möter det gensvar som de vill ha. Den typ av organ som vi här föreslår innebär att man praktiskt försöker skapa instrument för att förstärka ett samarbete mellan Sverige och olika u-länder på sådana områden som är av gemensamt intresse. Det kan vara ett, om än blygsam: sätt att möta de problem som jag inledningsvis talade om. Man försöker skapa kontakter som är bra för båda parters ekonomiska utveckling, nationella oberoende och självständighet. På det sättet kan vi bidra till att denna typ av kontakter ökar i stället för att avbrytas. Det har ju i många fall skett under 1970-talets ekonomiska kriser. Mot bakgrund av det farliga läge som världsekonomin och vår egen ekonomi befinner sig i, kan — utan att man överdriver betydelsen — denna typ av förslag vara ett konstruktivt bidrag för att få till stånd en bättre ekonomisk och social utveckling. Här kan alltså vårt land hjälpa till. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Nr 138 Herr talman! Det är en ofta förekommande uppfattning att ett lämnat : É ; ; / . Onsdagen den bistånd alltid resulterar i en biståndseffekt som direkt kan relateras till : : 5 maj 1982 biståndets storlek. Om det vore så väl — hur mycket enklare skulle det då inte vara för vårt land, alla andra länder och för FN-organen att åstadkomma en § SE 5 Internationellt snabbare, långtgående utveckling i tredje världens länder. É : EA z ax : .. utvecklingssamar Biståndet försvåras av att biståndsmålen alltför ofta kommer i konflikt belesns na med varandra. Långsiktiga utvecklingsinsatser i syfte att stärka ett mottagarlands ekonomiska och sociala utveckling kan medföra en ökad ojämlikhet mellan olika befolkningsgrupper. När för landet livsviktiga transportvägar byggs, måste invånarna flyttas från sina jordlappar, med en osäker livsmedelsförsörjning som följd. Och i sista numret av Rapport beskrivs hur invånarna, vid en byskogsplantering i Indien för att säkra kommande bränsleförsörjning, under tiden går miste om det bränsle som de tidigare kunnat hämta från buskar och små träd i området som skall planteras. Vi vet också att alltför drastisk mekanisering och gödsling av jordbruk ibland på ett påtagligt sätt har medverkat till ytterligare social utslagning bland dem som inte räknats till jordägarnas skara. Att lämna bistånd innebär en balansgång som inte är lätt. När sedan motsättningar uppkommer mellan mottagarland och biståndsland om biståndets inriktning försvåras verksamheten. Ett tecken på befintliga svårigheter är storleken av icke utnyttjade biståndsmedel, som återfinns hos olika mottagarländer. Det finns flera orsaker därtill. En orsak är att de biståndsansvariga myndigheterna i vårt land i alltför ringa grad har tagit hänsyn till mottagarländernas kapacitet vid fastställandet av biståndets storlek. En annan orsak — kanske särskilt märkbar under 1970-talet — är bristen i vår egen kapacitet att klara de åligganden som uppfyllandet av enprocentsmålet krävt. Moderaterna har, som Allan Hernelius tidigare redogjort för, lagt fram ett förslag om att begränsa biståndsanslaget under det kommande budgetåret med nära 800 milj.kr. Det innebär i princip att det fryses vid nuvarande nivå och i vissa fall, där reservationerna är stora, en direkt nedskärning. Fru talman! Vi har från vårt håll på intet sätt skurit alla mottagarländer över en kam. Vi hari stället noga undersökt förhållandena i de olika länderna och bedömt såväl biståndseffekterna som möjligheterna att fortsätta ett framgångsrikt bistånd. Särskilt viktigt har det varit för oss att beakta SIDA:s möjligheter att åstadkomma resultat som står i paritet med de av riksdagen uppställda biståndsmålen. Det är då kanske naturligt att jag i första hand uppehåller mig vid det land som är vår största biståndsmottagare, Tanzania — alldeles speciellt efter den varning som Mats Hellström gav för att vi skulle lägga oss i Tanzanias ekonomi. Samtidigt som det svenska biståndet svarar för 70 20 av Tanzanias alla utvecklingsutgifter kan vi konstatera att Tanzanias ekonomi i dag fallit sönder. Produktionsförmågan i den tanzaniska ekonomin har icke växt i takt med utvecklingsambitionerna. Vårt bistånd har möjliggjort stora investe 47 ringar inom den offentliga sektorn, trots att det egna investeringsbara överskottet hela tiden har minskat.

Fru talman! Jag menar med detta inte att vi på något sätt skall sluta vår biståndsverksamhet i Tanzania. Men ett land som sätter marknadskrafterna ur spel och där en ökad del av biståndsmedlen utbetalas till leverantörer och inte finns med i landets utvecklingsbudget — så är förhållandena — behöver inte i första hand mer pengar utan hjälp till att organisera sitt ekonomiska system. Jag biträder därför vad utrikesministern här sade i detta avseende. Tanzania har nu tvingats be IMF om hjälp. Förhandlingar pågår mellan parterna, och där är IMF:s krav ytterligt hårda men nödvändiga att få igenom, inte minst om vi som biståndsgivare skall ha möjlighet att hjälpa landet i fortsättningen — som vårt biståndsarbete nu är utformat försvårar vi landets situation ytterligare. Den ingående reservationen när det gäller Tanzania, dvs. outnyttjade medel, var vid nuvarande budgetårs ingång 132 milj.kr. Moderaterna har föreslagit ett nytt anslag på 371 miljoner, vilket skall ses i relation såväl till regeringens och socialdemokraternas förslag om 440 miljoner som till den rapport jag nyss nämnde, där bl.a. krävs en omprövning av organisationen av vår biståndsverksamhet i Tanzania. Denna är naturligtvis i sin tur beroende av resultatet av förhandlingarna med IMF och de konsekvenser de får för Tanzanias kommande utveckling och ekonomi. Fru talman! Ett annat land där stora frågetecken kan sättas om effekten av det svenska biståndet är Angola. Det är ett nytt biståndsland, och huvudelen av vårt bistånd har hittills varit importstöd. Även när det gäller att en omfattande byråkrati försvårar dialogen med de styrande, och vårt bistånd står också inför en omorganisation. Bristande planeringskapacitet har gjort att en reservation på 65 milj.kr. har uppkommit, och det moderata förslaget om ett nytt anslag på 74 miljoner bör inte få några negativa konsekvenser för det fortsatta biståndet, inte minst mot bakgrund av att det skall omorganiseras. Självfallet kan jag inte här i debatten redogöra för våra synpunkter för varje enskilt land. Genomgående för våra förslag har varit att vi vill uppnå oförändrad grad av verksamhet i de olika länderna. Samtidigt vill vi understryka angelägenheten av att de utvärderingar av det svenska biståndet som numera görs leder till konkreta resultat vad gäller biståndets uppläggning och genomförande. Från moderat håll har vi länge krävt en bättre utvärdering av det svenska biståndet. Vi kan nu glädja oss åt att en sådan kommit till stånd, men den måste också få effekt på biståndets fortsatta inriktning. Hittills gjorda utvärderingar ger belägg för vad jag tidigare nämnde: Det har funnits — och finns kanske fortfarande — en skillnad mellan vår tekniska och personella kapacitet och vår ekonomiska offervilja. Som Allan Hernelius anfört, kan vi och skall vi inte se vårt internationella Nr 138 bistånd som helt bortkopplat från vår egen samhällsekonomi. De begränsningar i förhållande till propositionen som moderaterna föreslagit när det - å Härd 5 7; z 5 maj 1982 gäller Latinamerika, humanitärt bistånd och regionala insatser är betingade av vår väl grundade inställning att det i nuvarande samhällsekonomiska G SRS ä Sä Eloa sn ce Internationellt situation inte finns skäl till en kraftig ökning till ändamål vars biståndsbehov utvecklingssamarinte är klart fastställt. Genom anslaget till katastrofhjälp kan vi på sedvanligt bete m.m. sätt bidra och hjälpa i oförutsedda situationer. Naturkatastrofer, människor på flykt, missväxt och andra förhållanden med mänskliga lidanden som följd påkallar alltid hjälpinsatser, och i sådana situationer förutsätter vi att dessa liksom hittills skall kunna ske utan inskränkningar i förhållande till vad som nu gäller. Så några ord om inriktningen av det framtida biståndet. Förhållandet mellan ioch u-länder är inte begränsat till det biståndspolitiska fältet utan är långt mer omfattande och ömsesidigt. U-landspolitik har blivit ett samlande begrepp för relationerna mellan industrioch utvecklingsländer och omfattar, som Mats Hellström redogjorde för, många olika områden. Det må gälla handelspolitik, sjöfartspolitik, kulturpolitik eller valutapolitik. Det är naturligtvis angeläget att vårt bistånd i första hand inte inriktas på enbart medelsöverföring utan att vårt teknologiska och administrativa kunnande tas till vara i samarbetet. Jag instämmer i vad Mats Hellström sade om att u-länderna allt oftare ställer krav på en utvidgning av samarbetet — inte minst kontakterna med svenskt näringsliv uppskattas. U-ländernas önskemål om industrialisering öppnar möjligheter för svensk industri till export av kunskaper, varor och tjänster av olika slag. Men i motsats till Mats Hellström finner jag det angeläget att kontakterna mellan vårt land och biståndsländerna inte begränsas till myndighetskontakter. Vad socialdemokraterna föreslår i sitt särskilda yttrande är helt enkelt ytterligare en myndighet, ytterligare en förstärkt byråkrati när det gäller de kontakter som både u-länderna och vi själva finner angelägna. Jag tror att det är en helt felaktig väg. Vi har i dag våra biståndskontor, våra ambassader, exportkreditnämnden och BITS. På det sättet har vi inte minst mot bakgrund av industriernas vilja att själva gå ut på u-landsmarknaden möjligheter till kontakter utan att ytterligare förstärka den statliga byråkratin. Per-Olof Strindberg kommer senare att tala om behovet av återflöde av svenska biståndsmedel. Ett annat viktigt område är utvecklingen av systemet med förmånliga krediter. ASEA-chefen har sagt att om det anslaget fyrdubblades, skulle 30 000 arbetstillfällen skapas i Sverige och vår export öka med 10 miljarder. Vi lär inte få reda på om det antagandet är riktigt, men vad vi vet är att svensk industri i dag inte tål att åsidosättas av andra länders kreditsubventionerade företag. Ibland talar vi om bistånd och u-länder som om det inte blivit något resultat av det hittillsvarande biståndet, men efter decenniers satsning på utvecklingsländerna har det hänt en del. U-länderna består i dag inte huvudsakligen 2” avinfödingsbyar och småbruk. Parallellt därmed finns ofta en väl fungerande industriell produktion och en stark utvecklingsvilja. På sikt utgör utvecklingsländerna en stor marknad. Deras importbehov måste täckas, givetvis — och det är önskvärt — i första hand genom deras egen export, men det torde dröja länge innan de flesta av dem uppnår en situation där inte behovet av förmånliga krediter är mycket stort. De flesta andra länder har insett nödvändigheten av kreditsubventioner och går u-länderna till mötes i deras önskemål om sådana. Från moderat håll gläds vi åt ökningen av anslaget till förmånliga krediter, men vi kan i motsats till regeringen inte inse varför en begränsning av antalet länder som kan utnyttja dessa krediter fortfarande skall gälla. Användningen av förmånliga krediter bör enligt vår uppfattning utsträckas också till andra u-länder. Självfallet förutsätter vi därvid att utvecklingseffekten blir föremål för bedömning. Det finns verkligen — det vill jag säga till Gertrud Sigurdsen, som inte är inne i kammaren nu — anledning att syna systemet med programländer. Systemet var helt riktigt i biståndets barndom och ger i dag en nödvändig och önskvärd stabilitet, men det torde inte vara orimligt att förutsäga att förändringar av den framtida biståndsorganisationen kommer att medföra ett avlägsnande från den hårda programlandsbindningen. När u-ländernas primära behov en gång täckts, måste ytterligare ökad hänsyn tas till vår egen förmåga som biståndsgivare. Det kommer inte längre att räcka med att ställa frågan: Vad vill mottagarlandet? Den måste kompletteras med: Vad kan vi själva? Vi har som ett utvecklat land ett globalt ansvar. Vi vet vilka följderna blir av miljöförstöring. Vi kan förutse konsekvenserna av en accelererande ökenutbredning. Vi kan översätta och mångdubbla vår egen energikris till u-landsförhållandena. Frågor om energiförsörjning, naturförstörelse och ohejdat utnyttjande av naturtillgångar är sällan begränsade till ett enda land utan till regioner. Samtidigt har vi i Sverige kunnande på dessa områden. Från moderat håll har vi i vår motion fört fram krav på ökad skyldighet för oss att i högre grad satsa på områden där vi besitter speciellt kunnande. Därmed uppnås den största effekten av biståndet. Vi kommer aldrig att få reda på alla våra biståndsmisslyckanden, men vi är skyldiga att lära av de misstag som vi känner till. Denna syn delas inte av socialdemokraterna. Envist håller man fram att biståndet skall koncentreras till det landprogrammerade biståndet — detta trots att kanske en större del måste komma de allra fattigaste länderna till del i framtiden. Och det är inte säkert att våra nuvarande programländer över lag kommer att höra dit. Det verkar som om de politiska banden till de mest socialistiska länderna, alltså nuvarande majoriteten av våra programländer, bedöms som viktigare än den totala utvecklingseffekten av biståndet. Bai Bang är väl det tydligaste exemplet därpå. Ett annat påträngande bevis för detta faktum är socialdemokraternas upprepade yrkande på höjning av anslaget till bredare samarbete med Cuba. Utskottet har för tredje året i rad begränsat detta anslag till 5 milj.kr. — det är angeläget att anslaget används för aktiviteter inom bredare samarbete och inte till något annat — medan socialdemokraterna kräver en fyrdubbling av anslaget. En utveckling av samarbetet med Cuba i den grad som socialdemokraterna önskar kan bara vara politiskt och icke humanitärt motiverad. Det finns anledning att erinra om att Cuba på alla tänkbara sätt, inte minst ekonomiskt, stöder socialistländer i Afrika och Latinamerika och dessutom håller soldater i Angola och Mogambique och militära rådgivare i 16 länder. Fru talman! Det är sant att det går en skiljelinje i svensk biståndspolitik mellan de olika partierna i vårt land. Den skiljelinjen går inte efter anslagens storlek utan efter vilka regler som skall gälla för svenskt bistånd. Vi ser i dag inget slut på behoven av hjälp. Men vi ser att behovens karaktär förändras. Moderaterna kommer i ökad utsträckning att sträva efter ett samarbete med utvecklingsländerna. Samtidigt är vi öppna för de nya krav som kommer att ställas, och vi förbehåller oss rätten att kräva ett effektivt bistånd. I ett långsiktigt perspektiv är det endast genom en sund ekonomisk politik i vårt eget land som förutsättningar skapas för bistånd. Jag tycker egentligen att det är genant att tala om solidaritet så länge vi själva inte avstår någonting för tredje världen. Vi lånar för att våra barn och barnbarn en gång skall avstå. Vårt moderata mål är en biståndspolitik, som grundas på avstående av resurser som vi själva skapar genom arbete i vårt land. Det är för att skapa de resurserna som vi i så hög grad prioriterar återställandet av jämvikten i svensk ekonomisk politik. På lång sikt gynnar detta u-länderna lika mycket som oss själva. Fru talman! Jag yrkar bifall till alla reservationer som avgivits av Allan Hernelius, Per-Olof Strindberg och mig själv.
Fru talman! Ingrid Sundberg talade om Tanzania och fortsatte kritiken av landets politik, nämligen att produktionsförutsättningarna inte har växt i takt med utvecklingsambitionerna. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Det gäller ingalunda enbart Tanzania, som jag sade i mitt inlägg. Tyvärr är det så att denna utveckling på olika sätt har drabbat de allra flesta av de fattiga länderna i Afrika. Vi har i utskottet fått föredragningar från SIDA som klart visar hur länder med mycket olika ekonomiska system betraktas som lika mycket drabbade och tyvärr har samma svåra förutsättningar att ta sig ur detta. Tanzania är ett exempel. Kenya med ett helt annat ekonomiskt system är ett annat exempel. Zambia, med en annan form av ekonomi, är också ett exempel. Att moderaterna ur detta, som är en gemensam afrikansk tragedi, singlar ut just Tanzania är naturligtvis enbart av politiska skäl. Det är en märklig, ny linje som moderaterna här driver. I en reservation säger man att man skall använda biståndet för att pricka ut, bestraffa och vara magister över olika u-länder. En svensk reaktion bör komma i fråga, säger man, antingen genom att anslagen sänks eller fryses eller att i de svåraste fallen en successiv avveckling påbörjas. Att använda bistånd för att bestraffa andra länder genom att frysa vissa ramar eller genom att göra vissa minskningar av andra ramar anser jag vara att uppträda så som en del kolonialmakter har uppträtt. Moderaterna önskar att man använder pengar för att utfärda uppförandebetyg. Det är en nyhet och — som många i debatten har sagt — en obehaglig nyhet. Jag anser också att det är en opportunistisk politik moderaterna för. I regeringsställning har ni haft ansvaret för de lån som Ingrid Sundberg talade om. När ni satt i regeringsställning förde ni inte denna politik när det gäller biståndet. Det är nu, när ni står fria utanför regeringen, som ni vill kamma in olika sympatiyttringar hos olika grupper i landet. Ni vill stå fria och inte ta ansvar för den ekonomiska politik och den biståndspolitik ni i regeringsställning företrädde. Det menar jag är opportunism. Ingrid Sundberg angrep slutligen också våra förslag om samarbetsavtal och statlig samordning i Sverige av den verksamhet som kan få u-länderna att vinna bredare kontaktytor i vårt land. Är det bra som det är nu, Ingrid Sundberg? Ingrid Sundberg förespråkar uppenbarligen en passivitet. Staten skall inte gå in, utan man menar att det är bra som det är. Men u-länderna anserinte att det är bra som det är. Det gäller både kapitalistiska u-länder och socialistiska u-länder. Den här inställningen att staten inte skall blanda sig i u-landspolitiken är någonting som man kan få höra i utredningskanslier och byråkratier som är knutna till industriapparaten här i landet. Ställer man samma fråga till företagare som arbetar i u-länderna om de tycker att man behöver ett ökat statligt engagemang för att binda ihop u-ländernas intressen med det svenska näringslivet och det svenska samhället, får man mycket ofta svaret att de tycker att det är bra. Jag tror att Ingrid Sundberg har lyssnat för mycket på industribyråkratin i Stockholm och för litet på vad som sägs i u-länderna.
Fru talman! Mats Hellström har alldeles rätt i sin analys av konsekvenserna av de oljekriser som vi upplevt under det senaste decenniet. Givetvis har detta drabbat alla de länder som Mats Hellerström här nämnde. Att jag tog Tanzania som ett exempel berodde inte på politiska skäl, utan det berodde på två andra faktorer. För det första har vi från moderat sida hela tiden varnat för att läta ett biståndsland bli så till den grad beroende av ett enda givarland. Det kan aldrig vara nyttigt. Mats Hellström måste efter studier och efter de föredragningar vi har haft i utskottet om Tanzanias ekonomi vara helt medveten om de negativa effekter detta har haft när det gäller Tanzanias egna utvecklingsansträngningar. För det andra: Jag tog Tanzania som ett exempel för att visa att det ekonomiska system som råder där har likväl medfört att Tanzania i jämförelse med Zambia och andra afrikanska länder är det enda land vars ekonomi har blivit sådan att man över huvud taget icke kan göra någonting förrän förhandlingarna med IMF är slutförda. Man är alltså i en katastrof Nr 138 situation rent ekonomiskt. Det var därför jag tog Tanzania som exempel. S Onsdagen den Jag tror visst, Mats Hellström, på att staten har en väldig betydelse för g ko SL E s . 5 maj 1982 biståndet. Annars skulle jag inte under årens lopp ha tillstyrkt stora anslag till detta. Men vad jag inte tror på är en ökad byråkrati. De organ och de Internationellt hjälpmedel som Mats Hellström tycker att vi behöver för att åstadkomma 3 AE ARR S 3 utvecklingssamarnågonting som vi tydligen är ense om vore önskvärt finns redan i dag. Jag är bete m. Mm emot att tvinga in nya kontakter under ett statligt organ. Jag tror att det kan få en klart motsatt effekt. Där har vi skillnaden i politisk uppfattning. Jag har inte en sådan tilltro till statliga organ och byråkratiska institutioner att jag anser att de när det gäller bl.a. handel och industri skall förbättra förhållandena i u-länderna.
Fru talman! Ingrid Sundberg hävdar att Tanzania är alltför beroende av ett givarland. Vi kan väl alla beklaga att inte fler länder ställer upp för ett land som Tanzania. Men det gäller de flesta länder som söker oberoende, att de har svårare att få andra biståndsgivare att ställa upp. Om de dessutom är fattiga och det inte finns så mycket pengar att hämta i dessa länder, så är det en rad länder som har ”krämarskäl” att inte ge bistånd. Vi kan alla beklaga att Sverige är en dominerande biståndsgivare i Tanzania. Men det får ju inte leda till att vi skall dra ned vårt bistånd — det kan i varje fall inte vi från socialdemokratiskt håll gå med på — särskilt inte i ett läge då landet drabbas tillsammans med andra afrikanska länder av en svår ekonomisk kris. Tanzania har också till skillnad från andra länder velat hävda sitt oberoende och därmed inte accepterat alla Internationella valutafondens mycket långtgående krav på en politik som direkt skulle förstöra för de människor som har den sämsta ställningen i Tanzania. Jag menar att det icke är något skäl för Sverige att i ett sådant läge ytterligare spä på den kritik som Internationella valutafonden kommit med. Man måste tvärtom ta Tanzanias parti gentemot många av de krav som Internationella valutafonden ställer och som direkt skulle göra det ännu sämre för de människor som har det sämst. Detta är viktigt också för utvecklingsprocesser i u-länderna. Ekonomiskt oberoende och nationell självständighet är viktiga för att man skall få i gång de utvecklingsprocesser som Ingrid Sundberg och jag är överens om och som gör att människor i u-länderna också vågar arbeta för en gemensam framtid. Då är ekonomiskt oberoende och nationell självständighet, som Tanzania arbetar för i mycket hård motvind, viktiga. Är man beroende är det också svårare att få i gång interna utvecklingsprocesser i ett u-land. Slutligen: Om alla instrument nu finns, varför är det så att en rad u-länder säger att de har svårare att komma i kontakt med Sverige än att komma i kontakt med länder som Nederländerna, Västtyskland och Frankrike? Är det så att man i de länderna byggt upp vad Ingrid Sundberg kallar för en byråkrati? Nej, man har byggt upp en samordning under statligt överinseende, som gör det lättare för u-länderna och för företagen att hitta till 53 varandra. Det handlar om en mäklarfunktion, en förmedlarroll, och inte om byråkrati. Jag tror att det är allvarligt för hela uppläggningen, att det svenska näringslivet skall söka sig till nya marknader, om man har den inställningen att varje gång staten spelar en roll så slår näringslivet bakut och säger: Det här vill vi inte vara med om.

Fru talman! Det är inte staten som sparkar ut dem, utan det är den ökade byråkratin. Mats Hellström beklagar att inte fler länder har trätt in för att hjälpa Tanzania. Tanzanias utvecklingsverksamhet är dock totalt sett finansierad till 70 96 av svenskt bistånd. Jag tror att det var Gertrud Sigurdsen som i sitt anförande citerade ur propositionen, där man särskilt betonar att A och Oi utvecklingsarbetet måste vara landets egna ansträngningar. Om ytterligare ett land hade gått in, skulle det ha inneburit att mellan 70 och 90 96 av Tanzanias utvecklingsansträngningar skulle ha finansierats med utländskt kapital. Felet har, precis som vi har sagt hela tiden, varit att Tanzania gjorts så i alla avseenden beroende av bistånd från ett enda land, nämligen från Sverige. Mats Hellström tar vidare upp Valutafonden. Det är klart att länder kan vända sig till Valutafonden i olika situationer, men när det gäller Tanzanias ekonomi torde det inte finnas någon ekonom eller någon redogörelse som inte betonar att Tanzanias hänvändelse till Valutafonden är förorsakad av den djupaste tänkbara ekonomiska kris, i ett land där praktiskt taget ingenting fungerar och vars infrastruktur är nedbruten. Detta förhållande är något som jag djupt beklagar. Det innebär inte att jag menar att vi inte skall — och tvingas — se ljust på möjligheterna att klara upp situationen. Men det kan vi definitivt inte göra genom att stötta Tanzania i förhandlingarna mot Valutafonden, som skall göra försök att hjälpa landet. Alla de tre parterna, Tanzania, Sverige och Valutafonden, måste gå samma väg.